Fru talman! Det har hänt många saker på miljöområdet under det gångna året, och inför det kommande året, som är väl värda att diskutera och debattera. Dit hör problemen i Hallandsås. Dit hör frågorna som gäller klimatförändringarna, som senast diskuterades i Kyoto. Dit hör hela den viktiga omställningen av energisystemet med den angelägna inledningen av kärnkraftens avveckling. Man kan säga att det till denna miljödebatt också hör avsaknaden av det miljöbalksförslag som ännu inte har nått riksdagen. Alla dessa frågor är angelägna och viktiga att diskutera, fru talman, men de återspeglas naturligtvis inte i denna budgetdebatt. Några återspeglas ändå. Först kan man nämna att det finns angelägna frågor på miljöområdet som inte platsar i jordbruksutskottets hantering. Dit hör t.ex. skydd av skogsmark, som är en viktig del i miljöarbetet när det gäller att så långt möjligt skydda den biologiska mångfalden. Den frågan hanteras ju i annat utskott och i annan ordning. Dit hör också, fru talman, det angelägna stödet till det fortsatta Agenda 21-arbetet liksom till saneringen av miljöskadade områden. Alla dessa frågor berörs i andra utskott och förtjänar ett seriöst ekonomiskt stöd. Sedan finns det frågor, fru talman, som vi har hanterat i utskottet med, kan man säga, större framgång än regeringen. Några frågor förtjänar att nämnas. Den första är stödet till miljöorganisationernas internationella verksamhet. Genom åren har miljöorganisationerna haft stöd för sin internationella verksamhet. Det har varit angeläget därför att det är uppenbart att miljöorganisationerna bedriver ett arbete internationellt som är till gagn för miljön i allmänhet och sannolikt också för den svenska miljön. Miljöorganisationerna kan ofta agera på ett sätt som den svenska regeringen och andra svenska offentliga aktörer inte kan. Nu hade, fru talman, regeringen litet lurigt i årets budget glömt meningen om att det under anslaget till övrig internationell verksamhet också skulle utgå anslag till miljöorganisationernas internationella verksamhet. Vi uppmärksammade det i tid i utskottet, fru talman, och kunde rätta till det. Nu finns, genom ett förslag till tillkännagivande, den meningen med. Jag utgår ifrån att det innebär att regeringen inte kommer att förändra storleken på stödet till de ideella organisationernas internationella verksamhet, utan att det behålls på en oförändrad nivå. Något annat vore orimligt att räkna med. Den andra delen i arbetet i utskottet är att vi än en gång har diskuterat och korrigerat regeringens syn på kalkningen och det angelägna i att man får sådana resurser till kalkningen att den effektivt kan motverka den svåra försurningen. Det är i själva verket litet märkligt att regeringen år efter år återkommer med förslag om nedskärningar, trots att riksdagen är så tydlig när det gäller att några sådana nedskärningar inte skall äga rum. Förra året slank genom en olyckshändelse, får man anta, en sänkning igenom. I år är riksdagens hantering av denna fråga tydligare och dessbättre korrigerande vad gäller regeringens förslag. Det finns, fru talman, tre delar i budgetförslaget där utskottsmajoriteten enligt min uppfattning inte har tagit ansvar för hanteringen på ett riktigt sätt. Det gäller till att börja med det generella stödet till miljöorganisationerna. Det är viktigt. Det har tidigare legat på en nivå av 5 miljoner kronor men sänks nu till Jag menar att detta är väldigt olyckligt. Det är uppenbart att miljöorganisationerna i dag behöver stöd till en basverksamhet för att kunna utföra uppgifter som vi alla tycker är mycket angelägna. Om man skall tro på de rykten som har kommit ut skall det kommande miljöbalksförslaget innehålla en möjlighet för miljöorganisationerna att agera juridiskt, överklaga och på andra sätt tränga in i olika miljöärenden. Om det är på det sättet innebär det att en ytterligare arbetsuppgift påläggs miljöorganisationerna ifrån det allmänna. Att dels ha ett sådant förslag, dels ha ett förslag som innebär en sänkning av det ekonomiska stödet, manöverutrymmet för miljöorganisationerna, tycker jag och vi i Centerpartiet är orimligt. Då kan man säga: Skall stöd till miljöorganisationerna utgå är det klart att något annat kommer i kläm. Vi är medvetna om det. Det blir en avvägning mellan detta och andra delar av det anslag som heter Miljöövervakning. Men vi menar att det är rimligt att göra det. Det är rimligt att miljöorganisationerna, som är en stark motor i det här arbetet, får ett fortsatt stöd på en oförändrad nivå. Den andra delen, fru talman, gäller Naturvårdsverket och dess roll och verksamhet, som ingen vill ifrågasätta men vars innehåll och organisation man kan diskutera. Naturvårdsverket har genom åren fått en förändrad roll. Man har fått sänkta anslag. Man har förändrat sin roll när det gäller forskningen, inte minst genom det nu aktuella förslaget. Det är uppenbart att Naturvårdsverket har en situation som är annorlunda än den var när verket tillkom. Nu senast, fru talman, manifesteras detta i den rapport från Riksdagens revisorer som vi har fått till riksdagen och till jordbruksutskottet. Rapporten koncentrerar sig i första hand på försurningen, men revisorerna talar där också om att det behövs en genomgång av Naturvårdsverkets ansvar och dess roll. Jag menar, fru talman, att detta ytterligare stärker kravet på en översyn av målet för Naturvårdsverkets verksamhet och innehållet i dess instruktion. Detta finns nu inte med. Vi har fått förslag till avslag på en sådan motion från Centerpartiet. Jag beklagar det. Den tredje punkten, fru talman, gäller biotekniken. Vi är alla överens om att det är en angelägen framtidsfråga med bäring både på miljöområdet och på många andra samhällsområden. Vi har föreslagit att särskilda delar av Naturvårdsverkets anslag skall avsättas till informationsverksamhet på det här området. Detta har nu icke vunnit utskottsmajoritetens stöd, och det tycker jag är litet förvånande. Man hänvisar till kommande utredningsverksamhet, kommande aktiviteter på det här området. Det är svårt att förstå hur t.ex. Vänsterpartiet, som ibland talar om bioteknikfrågan, kan nöja sig med att man skall avvakta utredningsresultatet från den bioteknikkommitté som nu tillsatts. Utskottet säger att man inte vill ge något stöd till den ideella informationsverksamheten, till informationsverksamheten hos organisationer utanför det offentliga, och föreslår avslag i avvaktan på utredningsresultatet. Jag undrar om Vänsterpartiet skulle kunna förklara hur man menar att en utredning som kommer med sitt resultat i mitten av år 2000 skall kunna ha någon offensiv inverkan på hur informationsspridningen sker på bioteknikområdet. Fru talman! Det finns naturligtvis mycket som är gemensamt och som stämmer överens. Det finns också en insikt om att det finns begränsningar i det ekonomiska utrymmet i dag. Men givet detta vill jag nu ändå yrka bifall till reservationerna 2 och 7 till det aktuella betänkandet.
Fru talman! Jag skall börja med att yrka bifall till reservation 4. Det innebär inte att vi inte anser att andra moderata reservationer är viktiga, men för tids vinnande yrkar jag bara bifall till reservation 4. Jag skall i den här debatten begränsa frågorna till ett fåtal. Jag vill dock inledningsvis understryka att vi från moderat sida är kritiska på väldigt många punkter när det gäller regeringens miljöpolitik. Vad vi framför allt vill kritisera är bristen på konsekvens i vissa frågor, bristen på en sammanhållen miljöpolitik och likaså de förseningar som har förorsakats, inte minst när det gäller miljöbalken och andra viktiga frågor. Ett viktigt exempel på brist på konsekvens är koldioxidfrågan. Utifrån Kyotokonferensen är detta en av de absolut viktigaste miljöfrågorna internationellt. Här saknar den svenska regeringen en sammanhållen och konsekvent politik. Nog hade det varit rimligt att man i samband med omställningen av energipolitiken hade tagit fram neutralt utarbetade miljökonsekvensberäkningar av vad det här skulle innebära bl.a. när det gäller den viktiga koldioxidfrågan. Sådana konsekvensberäkningar har vi inte fått, och vi kommer av allt att döma heller inte att få det i de här sammanhangen. Vi är från moderat sida väldigt bekymrade över just växthuseffekten och koldioxidfrågan. Sett i ett internationellt perspektiv är det en utomordentligt allvarlig situation vi befinner oss i. När vi tittar på de framskrivna kurvorna för användningen av fossila bränslen i olika sammanhang ser vi att vi har en mycket kraftigt stegrad användning av fossila bränslen. Vi vet att detta är den viktigaste och mest negativa faktorn när det gäller koldioxidutsläppen som sådana, både nationellt och globalt. Vi får återkomma till diskussioner och debatter i detta ämne. En annan viktig fråga som vi vill peka på är den biologiska mångfalden. Här är det framför allt tre punkter jag vill ta fram i det här sammanhanget. Man blir litet förvånad när man i den här kammaren från vissa ledamöter möter nästan hysteriska angrepp på Sveriges bönder och på landsbygdsbefolkningen. Jag tycker att man bör besinna sig litet grand när man diskuterar den biologiska mångfalden i kulturlandskapet. Om vi tittar tillbaka över generationerna ser vi att det är inom kulturlandskapet, jordbruket, som en mycket viktig del av den biologiska mångfalden har formats i Sverige. Det är så även intill denna dag. Vi vet samtidigt att det svenska jordbruket bedrivs utifrån de mest miljömässiga principer som finns i den industrialiserade världen. Jag tror inte att man kan peka på något land där jordbruket bedrivs mer miljövänligt än det svenska och där man har lika höga och långtgående miljömål. Dessa har vi just med hänsyn till den biologiska mångfalden. Från moderat sida har vi varit angelägna om att på ett tidigt stadium utnyttja EU:s miljöersättningar. Vi tycker att de ersättningarna är bra och positiva, just utifrån det faktum att vi på nytt kan forma kulturlandskapet öppet och på ett positivt sätt, sådant som har varit basen för väldigt mycket av biologisk mångfald. Jag tycker att det är litet märkligt när Marie Wilén säger att det är Centerpartiet som har åstadkommit detta att vi nu utnyttjar den fulla miljöersättningen. Jag tycker att vi kan konstatera att det långt innan regeringsförslaget kom var flera partier i den här kammaren, bl.a. Moderata samlingspartiet, som ställde krav på att utnyttja hela den framförhandlade miljöersättningen. Detta berodde just på att vi hade en hög ambition när det gällde bevarandet av biologisk mångfald i kulturlandskapet. Vi ser nu att vi med dessa pengar, med dessa ersättningar, har möjlighet att få till stånd en förbättring när det gäller bevarande av biologisk mångfald. Det är alldeles uppenbart att även om vi har ett lantbruk som bedrivs inom ramen för höga miljömål kan man gå betydligt längre, man kan komma längre och man skall aldrig ge upp ännu högre miljömål i olika sammanhang. Men man måste vara realistisk och förankrad i en verklighet. Den andra viktiga faktorn när det gäller den biologiska mångfalden är skogen. Vi måste - jag har pekat på detta tidigare - faktiskt bestämma oss för hur vi skall hantera skogen. Det är paradoxalt att se att man bara för några år sedan, innan vi fick den nya skogsvårdslagen, drev produktionsmålet in absurdum. Många enskilda skogsägare drabbades av förelägganden därför att de inte var tillräckligt effektiva när det gällde att plantera skog, att plantera gran på åkrar och i vissa mindre produktiva skogsområden. Det är inte många år sedan. Trots att vi nu har en skogsvårdslag där man jämför produktionsmål och miljömål driver man ändå kritiken mot skogsbruket att det inte tar tillräcklig miljöhänsyn. Det är möjligt att man inte gör det. Men även på den här punkten måste vi bestämma oss för i vilken omfattning som vi anser att vi skall ta till vara den viktigaste förnybara råvaran ur miljösynpunkt, och det är den svenska skogen. Här måste vi hitta konsensus i den praktiska tillämpningen mellan å ena sidan miljömål och å andra sidan produktionsmål. Jag tror att vi kan göra det om vi utgår från det faktum att vi har en rad enskilda skogsägare som har hög ambition när det gäller att slå vakt om såväl miljömål som produktionsmål. Vi får säkerligen i anslutning till miljöbalksarbetet ingående analysera just de här faktorerna. Vi säger från moderat sida att vi säkerligen måste avsätta mer medel för att utifrån allmänt intresse kunna slå vakt om miljömässigt viktiga områden i skogsbruket. Den tredje faktorn när det gäller biologisk mångfald är försurningsproblemen. Här vill jag, precis som ordföranden i utskottet tidigare, hälsa med tillfredsställelse att vi har kunnat enas om ökade anslag när det gäller kalkningsverksamheten. Utskottet har markerat detta såväl när det gäller kommande budgetår som när det gäller den långsiktiga kalkningsverksamheten. Det är väl utan tvivel på det sättet att kalkningsverksamheten i sjöar och vattendrag har visat sig vara ett utomordentligt positivt exempel på aktiv miljövård, som också har gett snabba och positiva effekter. Här måste vi också se till att vi klarar målsättningarna i framtiden. Vi vill också understryka att vi mer aktivt måste diskutera skogskalkningen i de här sammanhangen. Det är också en fråga som hänger samman med biologisk mångfald. Jag vill sedan peka på två viktiga saker i det här sammanhanget. Det är forskningen och det är miljöövervakningen. Från moderat sida har vi flera gånger klart poängterat nödvändigheten av miljöforskning. Vi beklagar de kraftiga nedskärningar på forskningsområdet som görs när det gäller anslagen till Naturvårdsverket. Det gäller miljö, det gäller kretsloppsforskning, det gäller effekt och det gäller också frågan om kemikalierelaterad forskning, som har legat på Naturvårdsverket. Man har byggt upp fasta forskarresurser, men nu avskedas viktiga forskare, professorer och andra, som har jobbat långsiktigt med dessa miljöforskningsinriktade verksamheter. Vi beklagar detta. Jag skulle vilja ställa en fråga till utskottets talesman, därför att här kommer olika budskap. I vissa sammanhang säger man att all den forskningsverksamhet som nu läggs ned i anslutning till att Naturvårdsverket mister sitt anslag skall klaras av MISTRA. Men om vi tittar på MISTRA:s egen redovisning när det gäller inriktningen för nästa budgetår finner vi att man säger att för viss sådan forskning - således forskning som har bedrivits i Naturvårdsverkets regi - kan anslag sökas hos MISTRA. För viss sådan forskning, således inte alls för all sådan forskning. Det här är viktigt att betona i det här sammanhanget. Man säger också från MISTRA:s håll att huvuddelen av MISTRA:s forskning skall fortsättas med samma inriktning som hittills. Vad är det som gäller? När det gäller beloppsgränser säger man från MISTRA:s sida att man kan tänka sig att lägga 30-40 miljoner kronor på den forskning som hittills har bedrivits av Naturvårdsverket inom ramen för 130 miljoner kronor. Det är alldeles uppenbart att vi avhänder oss forskarresurser i detta sammanhang. Det är också på det sättet att en hel forskarvärld har protesterat mer eller mindre mot den här förändringen av den viktiga miljöforskningen. REFORSK är också ett exempel på viktig verksamhet som nu försvinner. Man har haft ett positivt samarbete mellan å ena sidan Naturvårdsverket och staten och å andra sidan det fria näringslivet. Det här är allvarligt. Det är samma sak med miljöövervakningen. Vi ser nu att miljöövervakningen dras ned. Vi kan bara nämna som exempel den marina miljöövervakningen på västkusten, ute i västerhavet. Det är ett sådant exempel som också är allvarligt i det här sammanhanget. Här tycker jag att det faktiskt krävs klarlägganden från utskottets talesmans sida. De uppgifter vi har fått hitintills har varit ganska disparata på det här området. Till sist, fru talman, kan vi också nämna SLU. Även om det inte ligger inom Miljödepartementets område är det ändå på det sättet att även SLU forskningen dras ned och minskas. Det är också en viktig faktor när det gäller den miljöinriktade forskningen. Fru talman! Vi får återkomma när det gäller de här viktiga frågorna. Men just när det gäller forskningssidan vill jag gärna ha klarlägganden från utskottets talesmans sida.
Fru talman! Av någon anledning väljer Göte Jonsson att diskutera miljöstödet till jordbruket också den här gången. Vi hade en sådan diskussion tidigare i dag. Han pekar på att Marie Wilén mycket riktigt talade om att många av besluten på det området tillkom genom gemensamt agerande av Centern och regeringen. Den här historien är på något sätt gammal, men jag tycker ändå att det är viktigt att säga att moderaterna alltid har pengar. De störtar alltid upp och kan vara med om varje åtgärd. De delar alltid ut mer pengar. Det är så det fungerar. Vi valde mycket tydligt i utskottet här i riksdagen att skapa en samsyn med socialdemokraterna för att därmed lägga grunden för en förändring av de förslag regeringen hade kommit med. Det var viktigt. Vi öppnade ju dörren för en fortsatt användning av miljöstödet i EU-systemet, som annars inte hade varit möjlig. Det litet märkliga är att ibland får man kritik av Moderaterna för att Centern i de här frågorna arbetade tillsammans med Socialdemokraterna och därmed lade grunden för beslutet. Ibland heter det att det inte spelar någon roll. Det var inte det som betydde någonting, besluten tillkom genom moderat agerande. Man får på något sätt välja vilken häst man skall sitta på.
Fru talman! Jag tycker kanske att det fanns anledning att även i den här debatten peka på den viktiga faktor för biologisk mångfald som miljöersättningarna utgör. Det är faktiskt en symbios. Om vi inte hade haft de här ersättningarna hade våra möjligheter att klara stora delar av den biologiska mångfalden varit betydligt mindre. När det gäller Centerpartiets agerande har ju Centern valt sin väg. Jag kritiserar inte det. Men jag kritiserar när företrädare för Centerpartiet försöker ta äran åt sig av politik och frågor som andra partier har drivit långt tidigare. Det är precis som om det vore på det sättet att en fråga infaller lämpligt i tid just vid den tidpunkt när centerpartistiska politiker anser att den rätta tiden är inne. Så är det ju inte. Jag tycker att det är bra att ni har ställt upp tillsammans med regeringen, så att vi nu fullt utnyttjar miljöstödet. Men det hade varit bättre om ni hade ställt upp tidigare. Det är bara den enkla kritiken vi har. Nu kan vi konstatera att vi har miljöersättningen. Då tycker jag att man lika gärna kan ge credit åt de partier som tidigare drev den här frågan som att själv försöka ta åt sig äran för att man senare kom med på vagnen. Det är bara det, Lennart Daléus, som diskussionen gäller på den här punkten.
Fru talman! Det är inte så. Det är inte fråga om tidigare eller senare. Det gick inte att göra någonting förrän det fanns en proposition, när motionerna var tillgängliga och vi kunde ha en diskussion i utskottskretsen. Det fanns ingen tidigare tidpunkt. Vi var inte med i EU tidigare. Historieskrivningen blir litet knepig. Jag skall förklara varför vi gör så. Det går inte alltid att ha pengar till alla saker. Därför försöker vi lägga en tyngdpunkt i vårt arbete på de saker som är verkligt viktiga - i det här fallet jordbruksnäringen. Vi har lyckats. Låt oss jämföra med de regeringsförslag som låg på riksdagens bord hösten 1994 och de beslut som i dag är fattade med vår hjälp. Det är uppenbart att de besluten är bra mycket bättre än vad Moderaterna hade åstadkommit.
Fru talman! Vi har inte pengar till allt. Vi kritiseras ofta i kammaren för att vi gör alldeles för kraftiga besparingar på många håll. Det handlar om prioriteringar. Vi krävde aldrig, Lennart Daléus, att pengar skulle avsättas till miljöersättningar innan vi blev medlemmar i EU. Men så fort vi kom med i EU ansåg vi att man skulle fullt ut utnyttja de möjligheter som fanns för att få ersättningarna. Vi har kritiserat att Centern inte har ställt upp på det tidigare. Detta var inte första propositionen om miljöersättningar. Det var första gången som miljöersättningarna fullt ut utnyttjades. Men vi väckte motionen och krävde ett utnyttjande innan man i propositionen fullt ut utnyttjade ersättningarna. Vi prioriterade miljöersättningarna till jordbruket högre än vad Centerpartiet gjorde. Nu är det bra att vi har fått detta. Vi är överens. Vi driver frågan. Nu måste vi se till att det blir nya vettiga regler i systemet.
Fru talman! Vi som lever under senare hälften av 1900-talet i den s.k. rika världen har större möjligheter än någon generation före oss. Vi har därmed också ett enormt ansvar. Vi har skyldighet att förvalta naturen åt kommande generationer och delta i internationellt samarbete. Med andra ord skall vi visa solidaritet med framtiden och omvärlden. Vi liberaler är beredda att tillämpa dessa principer. Vi bejakar ny teknik och ny kunskap som används för att öka människans livskvalitet. Genom sitt medlemskap i EU har Sverige fått möjligheten att påverka miljöarbetet mycket mer än tidigare, och EU håller på att bli pådrivande i internationellt globalt miljöarbete. Samtidigt måste Sverige föregå med gott exempel och kraftfullt motverka utrotningen av djur och växtarter. Vi värnar om den vitryggiga hackspetten. Vi värnar om havsörnen. Vi värnar om pilgrimsfalken. Vi värnar också om mindre spektakulära arter av växter, mossor och lavar. Den biologiska mångfalden kräver att de unika naturområden som är hotade, framför allt den s.k. gammelskogen, bevaras. I Folkpartiets miljöbudget för 1998, dvs. utgiftsområde 20, finns därför avsatt 250 miljoner kronor för ytterligare markinköp utöver Socialdemokraternas och Centerpartiets förslag. Vi vill också satsa 20 miljoner kronor ytterligare på miljöövervakning, bl.a. för att länsstyrelserna skall få större resurser. Fru talman! Försurningen är ett stort hot mot bevarandet av vår natur. Därför vill vi satsa 20 miljoner kronor utöver Socialdemokraternas och Centerpartiets förslag på åtgärder för att motverka försurningen. Glädjande nog har jordbruksutskottet enats om att utvidga användningsområdet för den s.k. kretsloppsmiljarden så att 20 miljoner kronor av den skall användas för kalkning under 1998. Därmed hamnar kalkningsanslaget just på den nivå som vi yrkat på i vår partimotion. Folkpartimotionens förslag till utgiftsram, som alltså var 290 miljoner kronor högre än regeringens, har ju avslagits i budgetprocessens första steg genom riksdagens beslut den 20 november 1997. Vi är således förhindrade att fullfölja våra anslagsyrkanden, och jag har i stället beskrivit vår satsning för den biologiska mångfalden i mitt särskilda yttrande nr 3 i detta betänkande. Fru talman! De frivilliga organisationerna inom miljöområdet har en viktig roll att spela i samhällsdebatten. Därför tycker vi att organisationsanslaget inom A 2 Miljöövervakning bör bibehållas på 5 miljoner kronor och inte reduceras till 3,5 miljoner kronor som regeringen föreslagit. Detta kan ske genom omfördelning inom A 2. Därför står vi bakom reservation 2

Fru talman! Det är dags att diskutera miljöbudget igen. Det var väl ett år sedan sist. På grund av ett misstag saknas det en närmare beskrivning av våra förslag i vårt särskilda yttrande i betänkandet. Det går naturligtvis jättebra att läsa motionen. Det finns en bra beskrivning av innehållet i motionen i början av betänkandet. Vänsterpartiet har föreslagit relativt stora förändringar i årets budget. Jag tänkte litet kortfattat redogöra för dem. Men för att kunna göra det måste jag börja i en annan ända. Jag tänkte börja prata om utgiftsområde 18, det som behandlar samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande. Under den rubriken finns nämligen regeringens stora satsning för lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet. Det är en satsning som sträcker sig över tre år och som omfattar totalt 5,4 miljarder kronor. En liten uppfräschning av historien säger att under 1994/95 medverkade Vänsterpartiet till att tillföra de första 100 miljoner kronorna som anslogs till en ekologisk fond för hållbar utveckling. Därefter har regeringen skapat den s.k. kretsloppsmiljarden, dvs. 200 miljoner kronor per år under fem år som en fortsättning och vidareutveckling av den ursprungliga idén. Nu anslår regeringen 5,4 miljarder under tre år i ett program som handlar om ekologisk omställning. Det är 0,8 miljarder 1998, 1,8 miljarder 1999 och 2,8 Jag tycker att regeringen och riksdagen gör rätt vid ett bifall. Vi gör rätt i att gå vidare i arbetet med den ekologiska omställningen. Nivån på satsningen är rimlig. Men vi måste se upp och se till att vi använder de 5,4 miljarderna på ett vettigt sätt. Jag tänker ta upp tre punkter där jag anser att vi inte har hamnat på den rätta nivån i arbetet. Den första punkten gäller att den ekologiska omställningen kräver ett långsiktigt tänkande och utvärdering. De första hundra miljonerna har nu utvärderats under hösten på departementet. Riksdagen har fått en muntlig redovisning under utskottsbehandlingen. Det är inte tillräckligt. Det är också intressant att se att man går från en årlig summa på 200 miljoner till numera 800 miljoner, sedan 1,8 miljarder kronor och sedan 2,8 miljarder kronor. Det är mycket pengar. Det är farligt att göra så utan utvärdering. Den andra punkten handlar om organisation. En ny organisation skall tillsättas för att hantera bidraget. Det är ytterst tvivelaktigt när det redan finns en organisation för den s.k. kretsloppsmiljarden. Det finns redan en administration och en organisation. Regeringen frångår det vanliga arbetssättet för hanteringen av stöd, nämligen att det skall skötas av berörda verk. I det här fallet handlar det om Naturvårdsverket, Boverket och länsstyrelserna. Den tredje punkten är kanske den allra viktigaste. Jämfört med budgettabellen förra året saknar jag i årets budgettabell för utgiftsområde 20 en mycket viktig punkt. Det gäller då budgetposten för sanering av miljöskadade områden.

I förra årets budget fanns det ungefär 20 miljoner kronor för sanering av miljöskadade områden. Redan det var ett slag under bältet eftersom ungefär 200 miljoner kronor hade äskats per budgetår under ett flertal år; detta för att kunna komma till rätta med de mycket stora problem som vi i Sverige i dag har vad gäller miljöskadade områden. Jag skall återigen i denna kammare peka på hur viktig denna verksamhet är. Den fyller flera funktioner. Dels är det nödvändigt att sanera efter det som vi har släppt ut - miljögifter skall inte spridas i vår natur. Dels är det ett ansvar gentemot kommande generationer att se till att vi faktiskt städar upp efter oss själva. Dessutom skapar detta sysselsättning i vårt land. Det är ju inte helt obekant att vi har en ganska hög arbetslöshet. Att slå två flugor i en smäll kan vara ganska bra. Jag vet att miljösanering kommer att genomföras i Sverige. Problemet är att man har tagit bort den från ordinarie verksamhet. I stället har man lagt in miljösanering i en sorts projektform. Verksamheten är, som jag tidigare sagt, påbörjad och kartlagd av Naturvårdsverket. Det som går förlorat om projekten skall gå via kommunerna, som det är tänkt med fonden i fråga, är prioriteringen av olika områden. Naturvårdsverket har i dag delat in olika områden i prioritet A och prioritet B. När samordningen går förlorad kan vi hamna i en olycklig situation där kommuner som har prioritet A-områdena - de farliga områdena, som det är nödvändigt att på en gång ta itu med - väljer att inte söka pengar för den här typen av verksamhet. Kanske väljer de kommunerna att över huvud taget inte söka pengar för miljöprojekt. Regeringen verkar hellre vilja förvalta den här typen av medel själv. Man vill ha den subjektiva bedömningen. Man vill kunna dela ut pengarna litet grand i form av "gottepåsar" till olika kommuner. Jag tycker inte att det är ett tillräckligt skäl för att göra den här ommöbleringen bland pengar och anslagsposter. Vi i Vänsterpartiet ställer oss litet frågande här. Har regeringen verkligen tänkt igenom nivån vad gäller den ekologiska fonden? Man verkar ha litet svårt att plocka in verksamheter i form av projekt. I stället lägger man in ordinarie verksamhet och hänvisar till ett pågående projekt. Helt plötsligt skall det bli en sorts konstigt, tillfälligt, projekt som kommuner kan söka pengar för, om de vill och om de blir beviljade. Vi tycker att detta är beklagligt. Vi i Vänsterpartiet hade med andra ord hellre sett att regeringen behöll saneringen av miljöskadade områden som en egen budgetpost under utgiftsområde 20. För att vi skall kunna använda oss av det arbete som Naturvårdsverket redan har lagt ned på kartläggning och prioritering och för att se till att det nationella ansvaret för dessa frågor verkligen tas är det enormt viktigt att miljöarbete inte blir projektarbete. Tyvärr måste vi nog under en ganska lång tid framöver vara beredda att se miljöarbete som något pågående, inte som projekt. Därför är den ekologiska fonden enligt min mening tyvärr inte riktigt trovärdig. Grundläggande miljöverksamhet lyfts ju ut ur ordinarie budget och läggs in som projekt. Där skulle jag väldigt gärna vilja ha ett svar. Om vi mot bakgrund av den ekologiska fonden och prioriteringen av pengar återgår till att fundera över det som står i utskottets betänkande har jag några kommentarer utifrån Vänsterpartiets alternativa budget. Först och främst vill vi tillföra Statens Naturvårdsverk 50 miljoner kronor. Under de senaste åren har Naturvårdsverket, precis som andra verk och myndigheter, haft samma besparingskrav, men det finns en skillnad. Skillnaden är att man hela tiden bestämt har hävdat att miljön är ett prioriterat område. Det har blivit så under de här åren, vilket vi nog tycker borde synas också i rent ekonomiska termer. Vi tycker att det nu får vara slut på att göra besparingar. Dessutom har vi föreslagit att en ny post skall tillföras Naturvårdsverket. Det handlar om forskning. Någon var tidigare inne på detta. Det är möjligt att det blir ett stort glapp när forskningen förs över till MISTRA. För att kunna täcka det lilla glappet föreslår vi inom ramen för Naturvårdsverket en helt ny anslagspost för akut forskning. En annan fråga är den om kalkningen, en fråga som har debatterats många gånger i denna kammare. Problemet med försurade sjöar är väl belyst och genomgånget. Det är bra att regeringen inte minskar anslagen för kalkningen, som man tidigare aviserat. Nivån är fortfarande för låg. Under utskottsbehandlingen av ärendet har man kommit överens om att en mindre summa, 20 miljoner kronor, skall omfördelas från den s.k. kretsloppsmiljarden till anslagsposten för kalkning. Detta är bra, men det kommer inte att räcka. Naturvårdsverket gör bedömningen att verket behöver minst 185 miljoner kronor för att inte lägga ned verksamhet. Fortfarande vet vi ingenting om konsekvenserna av en avbruten kalkningsverksamhet. Men utifrån det vi ändå vet har vi all anledning att misstänka att det kan få mycket stora konsekvenser. I det läget är det försiktighetsprincipen som skall gälla och i det här fallet kräver försiktighetsprincipen mera pengar. Jag tror att det vore bra att inse det, om inte annat så till nästa års budget. Det är ganska intressant att vi i diskussionen om kalkning diskuterar 10 miljoner kronor och t.o.m. 5 eller 8 miljoner kronor fram och tillbaka, medan man ganska ospecificerat kan lägga 5,4 miljarder kronor på miljöprojekt. Vore det inte i det här fallet mera trovärdigt att faktiskt satsa de pengar som behövs för kalkningen? Ytterligare en punkt gäller investeringar för naturvård. Detta ligger inom samma utgiftsområde. Syftet är att de sista resterna av skyddsvärd skog inte skall försvinna. Om de markerna försvinner så handlar det om ekosystem som antagligen inte kan ersättas/återskapas under överskådlig tid. De forskare som har presenterat olika siffror säger att vi har ungefär tio år på oss när det gäller att skydda naturskogar i reservat; detta för att inte oersättliga naturvärden skall gå förlorade. Det är kanske dags att börja nu. Trots att riksdagen tidigare har beslutat om bevarandet av den biologiska mångfalden i vårt land förekommer det avverkning av skog med synnerligen höga naturvärden. Bara under de senaste tre åren har, enligt uppgifter från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, minst 500 områden med rödlistade arter avverkats. Till detta kommer naturligtvis ett stort mörkertal. En stor det av vår skog är varken kartlagd eller inventerad. Därför hinner man inte uppmärksamma huruvida avverkning av skog hotar den biologiska mångfalden eller inte. Sverige har genom flera internationella konventioner åtagit sig att bevara den biologiska mångfalden, men verkligheten säger något helt annat. Det är endast 0,8 % av skogen nedanför fjällkedjan som skyddas i reservat e.d. Ändå är det just i de områdena som de rödlistade arterna finns. Vi kan jämföra med u-länder där det t.ex. finns tropisk regnskog. Där är skogen skyddad till 10 %. Eftersom regeringens politik inte heller på detta område riktigt är trovärdig vill vi i Vänsterpartiet tillföra den här budgetposten 200 miljoner kronor för kommande budgetår. Detta förslag har tyvärr inte tillstyrkts av utskottet. Det skulle ha varit bra om utskottet hade gjort det. Vidare har vi i Vänsterpartiet föreslagit nya anslagsposter - anslagsposter som inte regeringen har föreslagit. Det gäller t.ex. bidrag till kommunala miljörådgivare. På energiområdet har regeringen föreslagit att det skall finnas energirådgivare ute i kommunerna. Det finns ett särskilt bidrag, 50 miljoner kronor, för det ändamålet. Vi föreslår ett bidrag på 50 miljoner kronor att användas också till miljörådgivare ute i kommunerna. Om vi lägger ned lika mycket pengar till, så räcker det ungefär till en heltidstjänst per kommun. Omställningen till det ekologiskt hållbara samhället kräver stora förändringar. Det krävs att mycket ansvar läggs på familjer och enskilda individer för att kunna utföra det. Det har visat sig att när kunskapsnivån är hög är också viljan för att aktivt förbättra miljön och omgivningen mycket stor. Källsortering och andra verksamheter har fått stort stöd hos invånare på de orter som inför sådant. Det är samtidigt viktigt att det finns experter, rådgivare och sakkunniga som kan hjälpa till att svara på frågor eller ge tips och råd. Den hjälpen bör också finnas inom kommunerna. Som kommunernas ekonomi ser ut i dag är det snarast så att kommunala rådgivare eller Agenda 21 anställda som tidigare funnits i kommunerna i dag avskedas därför att man har stora ekonomiska problem. Vore det inte en jättebra satsning från statens sida att se till att det finns människor som kan de här frågorna ute i kommunerna där arbetet skall utföras. Jag yrkar bifall till reservation 2 i betänkandet. Lennart Daléus har redogjort för den på ett bra sätt, så jag tänker inte säga något mera om det. Men jag skulle vilja, som jag tidigare sagt i kammaren, att det är helheten i miljöarbetet som skall vara det tunga. Den ena handen måste hela tiden veta vad den andra gör. Jag tycker tyvärr inte riktigt att det är så i det miljöarbete som regeringen och utskottet har presenterat.
Fru talman! Jag ställde en fråga tidigare från talarstolen om varför Vänsterpartiet tycker att man skall vänta till sommaren år 2000 med att ge sig in på ge miljöorganisationerna möjlighet att aktivt delta i bioteknikinformationsarbetet. Den andra frågan följer av Hanna Zetterbergs anförande, fru talman. Hon tar upp många saker som kräver pengar, alternativt kräver de ett annat regelverk. Det är de två instrument som man har att arbeta med: ekonomi eller lagstiftning. När Hanna Zetterberg nu ser bristerna i ekonomin - en del kan man hålla med om i någon mening - hur har Hanna Zetterberg och Vänsterpartiet kompenserat detta genom åtgärder i det ryktesvisa miljöbalksförslaget för att matcha bristen på pengar? Det gäller såväl saneringen av miljöskadade områden som lagstiftning t.ex. för att ålägga kommunerna olika saker när det gäller miljörådgivare? Hur har man alltså matchat det i det ryktesvisa förslaget?
Fru talman! Jag skall börja med bioteknik. Vi tycker att det är en jätteviktig fråga. Helheten i vårt förslag, som naturligtvis inte gått igenom eftersom vi bara har 6,2 % av rösterna i riksdagen, gör att Naturvårdsverket hade fått tillräckliga resurser för att arbeta med de här frågorna fram till dess utredningen blir färdig. Jag tror att det kan vara bra att avvakta den utredningen, även om det tar tid. En viktig princip att beakta är att så länge en utredning sitter skall den också få sitta och arbeta i lugn och ro. Nu får Naturvårdsverket sköta informationsverksamheten inom befintlig ram. Det är det som också Lennart Daléus förespråkar, såvitt jag förstår. Naturligtvis krävs det mer pengar om man vill satsa på miljön på det sätt som Vänsterpartiet vill göra. Framför allt handlar det om att dra ned på andra områden, t.ex. trafikområdet. En mil motorväg motsvarar ungefär 200 miljoner kronor - det är alltså två heltidstjänster per kommun för miljörådgivare - och inte 50 miljoner kronor som vi har föreslagit. Vi måste alltid kunna relatera de utgifter som vi föreslår på det här området med neddragningar på andra områden. Just på exempelvis trafikområdet har vi gjort stora neddragningar för att kunna satsa pengar på miljön i stället. Vänsterpartiet har försökt att göra så gott vi har kunnat vad gäller miljöbalken. Den kommer på torsdag. Jag tror med all säkerhet att vi kommer att kunna fortsätta att diskutera miljöbalken här i kammaren.
Fru talman! Jag vill inte och kan inte, eftersom riksdagen till skillnad från medierna och andra aktörer inte har fått del av balken, ha en diskussion kring den. Men jag var inte alls ute efter det. Vad jag var ute efter var att om man finner att det är brister i ekonomin i ett beslut som är på väg att fattas i riksdagen kan man kompensera de svagheterna genom en lagstiftning som - det kan tyckas orättvist - ålägger andra aktörer vissa åtgärder. Men det är ändå ett sätt att få igenom de miljöförslag man vill driva. Jag frågar igen hur man har kompenserat den ekonomiska bristen i kommande beslut med stränga åtgärder i den miljöbalk som ryktesvis är på väg. Det hade varit ett sätt att kunna arbeta från Vänsterpartiets sida. Det andra, utredningen om bioteknikinformation, är ju klassiskt. Man har utredningar som arbetar under många år. Under tiden säger de som är ansvariga: Vi vidtar inga som helst åtgärder i avvaktan på utredningen. Men nu talar vi om bioteknikinformation, ett behov som växer dagligen, för att inte säga stundligen, på det här området. Skall man alltså avvakta till sommaren 2000? Det är en bisarr slutsats.
Fru talman! Jag vet inte om Lennart Daléus riktigt hörde vad jag sade. Jag sade att Naturvårdsverket tyvärr får klara detta inom ramen eftersom det inte får resurser tillförda, vilket Vänsterpartiet har föreslagit. Det är verkligheten. Jag kan inte göra så mycket åt det för tillfället. Naturligtvis kan man kompensera ekonomiska problem med hjälp av lagstiftning. Vänsterpartiet har deltagit i ett sådant arbete. Som det ser ut i dag får man läsa tidningar, lyssna på radio och vänta till på torsdag. Då kommer hela förslaget, och då kan Lennart Daléus läsa det. Då kan vi ta den stora debatten om miljöbalken. Jag trodde att det var budgeten som vi diskuterade här och nu. Vi får nog återkomma till miljöbalken, eftersom ingen av oss har läst det färdiga och exakt rättade förslaget.

Fru talman! Regeringen har sagt att miljön skall vara ett prioriterat område, att vi skall sträva efter ett ekologiskt hållbart samhälle. Det låter mycket vackert, men det kommer att kräva mycket arbete, och det kommer att kräva pengar. Därför anser vi i Miljöpartiet att den här ambitionen inte riktigt stämmer överens med de budgetsatsningar man har gjort de senaste åren. Vi kan se att miljöbudgeten konsekvent har minskat år efter år. Det måste naturligtvis de partier som är överens om ramarna, Socialdemokraterna och Centern, ta på sig. Vi är litet förvånade över att Centerpartiet här låter som att man inte ingår i den majoritet som bestämt ramarna när man faktiskt gör det. Vi kan se i de reservationer som Centerpartiet har som de punkter där man har misslyckats. Man har inte lyckats få genom sina synpunkter. Man kanske vill låtsas om att man inte bär det ansvaret. Från Miljöpartiets sida skulle vi vilja satsa betydligt mer inom anslagsområdet 20. Vi har i vårt budgetförslag 1 195 000 000 kr utöver regeringens förslag. Det gör vi i en budget som är totalt balanserad. Vi flyttar alltså pengar till det här området därför att vi anser att det är angeläget. Vi kan också se att det i mångt mycket är hög tid att det sker någonting. Annars finns det risk att det blir för sent. Generellt hör vi ofta att miljöproblemen är lösta. Efter Hallandsåsen tror jag att det var ett och annat uppvaknande för en och annan person som insåg att det nog inte är så att miljöproblemen i landet är lösta. Snarare har vi en kemikaliehantering i dag som är större än vad vi någonsin har haft. Vi börjar se effekterna av det. Ibland använder vi kemikalier på ett sätt som inte alls är nödvändigt. Det har gått litet slentrian i det här med kemikalier. När t.ex. trikloretylen blev förbjudet upptäckte producenterna av kretskort att det gick alldeles utmärkt att göra rent kretskorten i het vattenånga. Vi kan också se att maten innehåller kemikalier. Här börjar man diskutera om det är så att de gränsvärden för t.ex. kadmium som vi har inte är för höga. Tål verkligen barn tungmetaller så som vi har trott, eller kommer de att påverka dem? En del forskare hävdar att den okoncentration och den aggressivitet som vi kan se hos barn i dag har att göra med kemikaliesamhället. Det oroar mycket, och det är någonting som vi säkert kommer att få höra talas om mycket i framtiden. Att allergierna ökar vet vi alla och att det beror på miljön vet man också efter de jämförande studier som man har kunnat göra efter det att muren har fallit. Vi kan också se att miljön uppmärksammas alltmer internationellt. Kyoto är ett exempel på det. Vi kan se att den klimatförändring som har diskuterats nu är här. Vi har El Nino. Vi har extremare klimatförhållanden. Vi ser också att det här orsakar mycket stora problem i många länder. Det gör det kanske inte än så länge här, men på många andra håll ser vi att de extrema klimatsituationerna ibland innebär för mycket vatten, ibland för litet. Vi har torka, och vi har stora översvämningar. Vi kan också se att vatten börjar bli en global bristvara. Det innebär att det finns mycket som måste göras både internationellt och på hemmaplan. Många miljöproblem är internationella. Men börjar man inte här hemma, kan det ibland vara mycket svårare att börja någon annanstans. Vi talar mycket om den biologiska mångfalden, och den påverkas naturligtvis också av det kemikaliesamhälle vi har. Man kan naturligtvis som Göte Jonsson stoppa huvudet i busken och låtsas att den biologiska mångfalden finns kvar. Men börjar man se tydliga förändringar när det gäller den biologiska mångfalden måste man ju fundera. Om det nu händer så mycket så snabbt, hur skall vi göra för att komma till rätta med det? Nu kan vi se att det i jordbrukslandskapet, det öppna landskapet, sker en förändring när det gäller fågelfaunan som är dramatisk. Hälften av alla tofsvipor är borta. En tredjedel av sånglärkorna, drygt en tredjedel av ladusvalorna och ungefär hälften av stararna är också borta. Det betyder naturligtvis att det är något som har skett i det här landskapet, den här biotopen, som har gjort att det är svårare för de här fåglarna att finnas kvar. Fundera, när ni kör hem med bilen en sommarnatt, på hur det såg ut för några år sedan. För några år sedan fick ni stanna vid närmaste mack och torka bort alla insekter som fanns på framrutan. Hur ofta stannar ni nu? Betydligt mer sällan, faktiskt. Det finns mycket färre insekter. Eftersom insekter i mångt och mycket är stapelfödan, framför allt för fågelungar, innebär det att det inte finns så mycket mat längre i odlingslandskapet. Vi har genom kemikalier slagit sönder den näringsväv som är förutsättningen för den biologiska mångfalden. Ser man på när det här sker, är det faktiskt exakt när giftanvändningen ökar och framför allt när lågdos eller höggiftspreparaten kommer. Vad är det då vi i Miljöpartiet vill satsa på i budgeten? Dels vill vi satsa rejält på Naturvårdsverket. Här vill vi lägga på 145 miljoner. Det behövs, anser vi, för att få upp kompetensen och för att behålla de resurser man har haft. Här har man skurit ned med ungefär 74 miljoner. Det är alltså för att kompensera för de nedskärningar som har varit genom åren. Vi menar att skall man klara att ta sig till ett ekologiskt hållbart samhälle, måste den gängse verksamheten där vi har våra experter också stärkas. Annars får vi mycket svårt att ta oss till det ekologiskt hållbara samhället. Och vi menar att förutsättningen för det faktiskt är att stärka Naturvårdsverket. Då kan vi också få en uppföljning av Agenda 21. Tyvärr kan vi i dag se att många kommuner lägger ned verksamheten sedan man har skrivit rapporten, och det var ju inte riktigt meningen. Vi kan också se att det kan finnas en möjlighet att följa upp många av de beslut som finns i dag och framför allt att kunna behålla den kompetens och forskning som finns. Vi anser också att bidraget till kalkning måste ligga på en högre nivå än i dag. Det biologiska behovet är ungefär 600 miljoner om året. I dag kalkar vi för ungefär 45 miljoner i de vatten som behöver kalkas. Den nivå som nu finns är alldeles för låg för att inte risken skall vara uppenbar att vi måste sluta kalka i vatten som har kalkats. Det kommer att innebära att vi får en metallchock. Man räknar med att om man slutar att kalka, kommer de metaller som i dag är lagrade i bottensedimenten att frigöras. Det kommer att innebära en ekologisk katastrof för de här sjöarna. Man kan också se att man, med den låga ambitionsnivå som finns i dag, måste börja välja vilka objekt man skall kalka. Skall den eller den sjön få finnas kvar? Skall vi klara av att börja nykalka i fjällen t.ex.? Där börjar behovet bli stort. I ett samhälle som säger sig vilja skapa en ekologiskt hållbar natur menar vi att man faktiskt inte kan sluta kalka i dag. Vi måste tvärtom öka kalkningen. De här små brandkårsutryckningarna som utskottet gör varje år genom att använda befintliga anslag känns inte alls tillfredsställande. Här skulle vi behöva satsa rejält. Vi i Miljöpartiet skulle vilja öka kalkningen för året med 100 miljoner. Då ser vi att vi slipper slå ut 3 000 fiskbestånd. Vi slipper att 100 populationer av flodkräfta försvinner. Vi slipper att kvicksilverhalten ökar i fisken. Det är vad Naturvårdsverkets rapport Nationell plan för kalkning av sjöar och vattendrag befarar kommer att ske om inte kalkningsanslagen ökar. Vi anser att vi måste satsa på att avsätta de naturskogar som finns kvar. Det är precis som Hanna Zetterberg sade. Bara 0,8 % av skogarna nedanför skogsodlingsgränsen är skyddade - trots att där finns drygt 1 600 hotade arter. Här sker utvecklingen mycket snabbt. Vi kan konstatera att skall vi hinna med här, måste pengarna till nu. Det är ju pinsamt när många andra länder, även u-länder, kan avsätta 10 % av sin produktiva skogsmark men inte Sverige. I dag är mindre än 5 % av våra skogar djur och naturskogar. Från Miljöpartiets sida anser vi att ungefär 700 miljoner behöver utöver regeringens förslag. Det har vi också anslagit i vår budget. Det finns ett förslag att kanske sälja Assi Domän för att därigenom möjliggöra ett köp av det här. Det är Greenpeace som har kommit med det förslaget. Jag tycker att vi här i riksdagen skall ta en allvarlig funderare på om det inte vore en utväg för att kunna spara de urskogar som i dag faktiskt är akut hotade, något som också innebär att mycket av den biologiska mångfalden riskerar att försvinna. Vi anser att det behövs nya pengar till miljö och kretsloppsforskning. Per Lager kommer att utveckla det här ytterligare. Vi menar att det sätt man nu gör det här på, att man för över pengar till MISTRA, kommer att innebära att mycket forskning som i dag bedrivs, och som är nödvändig, kommer att få stryka på foten. Vi menar alltså att det måste tillföras nya pengar här. I Miljöpartiets budget anslår vi 50 miljoner för att kunna behålla mycket av den forskning som i dag finns på Naturvårdsverket. Vi kan också se att anslagen inom MISTRA inte alls går till den forskning som kanske är mest nödvändig. Det är en resultatinriktad forskning. Men när det gäller exempelvis riskforskning och forskning på miljögifter räknar man inte alls med att kunna få de anslag som man behöver. Det är mycket viktig forskning i dag. Vi anser också att det är mycket olämpligt att pengar till sanering av miljöskadade områden nu har försvunnit. Här har Socialdemokraterna och Centern ett stort ansvar. Vi vet att det finns ungefär 2 000 områden som behöver renas akut, där vi vet att det läcker gifter. Förra året fanns det 19 miljoner. Då äskade Naturvårdsverket 210. Nu finns det noll. Det är i och för sig bra att man från kommunernas sida kommer att söka pengar ur de 5,4 miljarder som anslås. Men många av de här objekten är mycket stora. De kräver mycket kunskap. Jag misstänker att man kanske kommer att söka för enkla objekt, t.ex. något av de 7 000 som totalt finns, men som innefattar många bensinmackar och sådant medan de stora objekten hamnar vid sidan av. Dessutom har man byggt upp en kompetens på Naturvårdsverket, på länsstyrelser och i många kommuner i dag. Den riskerar att gå förlorad om vi inte samtidigt också har ett separat anslag för det här och följer upp det här. Det går inte att ha ett ekologiskt samhälle om det samtidigt läcker gifter. Därför har vi anslagit 200 miljoner till det här. Eftersom det här är anslag som ligger utöver den ram som Socialdemokraterna och Centern har enats om, har vi ingen reservation om det här utan ett långt särskilt yttrande. Där visar vi hur vi anser att den satsning skall se ut som behövs för att ta oss till det ekologiskt hållbara samhället. Det får inte bli så att det blir något slags projekt som skall klara miljöforskningen eller miljön. Det här är det tredje projektet. Vi har i motionen efterlyst uppföljning av det här. Det har börjat komma litet uppföljning, men än så länge mycket litet. Vi anser att skall det anslås pengar på det här sättet, måste vi se att de används på det sätt som är tänkt. Som exempel kan nämnas att av kretsloppsmiljarden har pengar gått till vallstödet. Man tar tillbaka pengar direkt i år. Och någon redovisning har vi aldrig fått. Vi menar att det inte är riktigt seriöst. Vi menar tvärtom att vi måste få en rejäl satsning på miljöområdet om vi skall kunna ta oss till ett hållbart ekologiskt samhälle. I mångt och mycket är det bråttom. Jag yrkar bifall till reservation 7. I övrigt ställer vi oss naturligtvis bakom de reservationer som finns där

Fru talman! I Svenska Naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur kunde man tidigare i år läsa rubriken Revisorer sågar miljöarbetet i Sverige. De refererade revisorerna var riksdagens egna som gjort en granskning av det svenska miljöarbetet. För inte så länge sedan hade jag en särskild interpellationsdebatt med miljöministern om nedskärningarna på miljöområdet. De svar jag då fick var att mina uppgifter inte stämde, men det gör de ju. Det är ju inte jag som säger detta om nedskärningar på miljöområdet utan det är de myndigheter som ansvarar för miljöarbetet och de miljöorganisationer och miljöjurister som har att granska regeringens förehavanden. Hur länge skall regeringen sticka huvudet i sanden och förneka den här nedrustning. Det är ju bara att konstatera faktum. Regeringen har i snabb takt avlövat de aktiva miljöpolitiska insatser som görs av många olika aktörer. Kalkningsfrågan är ett exempel på ett sådant försök. Det hjälper inte att anslå medel till lokala investeringar om inte miljöpolitiken hänger ihop och ansvariga myndigheter får möjligheter att bedriva en aktiv miljöpolitik på alla de områden som berörs. Bakom en kuliss - att bygga om Sverige ekologiskt - nedrustar nu regeringen de facto miljöpolitiken. Jag kan ge några exempel. Neddragningen av resurser till länsstyrelserna miljöenheter, vilket minskat möjligheten att kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Jag har mycket tydliga exempel från Länsstyrelsen i Östergötland på hur detta har försämrat miljötillsynen. Oförändrade anslag för naturreservat och nationalparker, trots de stora behov som har påtalats. Oförmågan att införa en ny samlad miljöbalk. Oförmågan att arbeta för att sluta kretsloppet stad-land. Det tillstånd Sverige nu har fått av EU att öka koldioxidutsläppen, som ökar på växthuseffekten, är ett ganska graverande exempel. Vi har haft neddragningar av forskningsresurser på miljöområdet. Vi kan göra en mycket lång uppräkning. I stället för en effektiv och långsiktig nationell miljöpolitik satsar regeringen s.k. projektmedel på projekt som kommer att avstanna den dag de särskilda ekonomiska medlen har tagit slut. Det som behövs är i stället en konsekvent långsiktig miljöpolitik som kan betala av den miljöskuld Sverige som nation har dragit på sig. Bl.a. Hanna Zetterberg var ju inne på just den linjen. Det måste vara långsiktighet och kontinuitet i det vardagliga miljöarbetet och inte bara tillfälliga projekt. Nyligen har klimatkonferensen i Kyoto i Japan avslutats, dessvärre med ett otillräckligt resultat. För Sveriges del måste det ha varit besvärande att stå för ett tillstånd att bryta klimatkonventionen och kunna öka utsläppen inom EU:s sfär. Eftersom vi i Sverige, till skillnad från våra nordiska grannar, inte fick en bred parlamentarisk insyn i klimatkonferensen vet vi i oppositionen inte riktigt hur Sverige agerade på plats. Det är en stor brist. Det är synnerligen beklagligt eftersom klimatfrågan kräver stor uppmärksamhet. Det vore intressant att nu efteråt få höra vad Ingemar Josefsson kan säga om varför Sverige inte hade en parlamentarisk delegation när Norge, Danmark och Finland hade det på plats i Kyoto. Kristdemokraternas uppfattning är att vi nu måste få till en nationell samling för att kunna nå en brytpunkt där vi minskar vår koldioxidavgång. Det måste ju vara vår strävan. Ett tydligt handlingsprogram bör utarbetas som omfattar alla de sektorer som kan komma att beröras av den kamp mot klockan som klimatfrågan utgör. Det handlar om energi, transporter och kolbindning. Det är flera åtgärder som behöver komma till. Det handlar om såväl nationella frågeställningar som regionala och globala. Ett samlat klimatpolitiskt handlingsprogram bör fastställas av riksdagen. Regeringen bör upprätta ett särskilt sekretariat för dess genomförande - ett sekretariat för klimatfrågorna. Det skulle vara intressant att höra utskottsmajoritetens svar på det förslag som vi har framfört i en motion. Fru talman! Skälen för att bevara den biologiska mångfalden är flera. Det är ekologiska, praktiska, estetiska, vetenskapliga och kulturella skäl. Men det finns också anledning att hävda etiska argument. Nyttjandet av mark och vatten får inte innebära att framtida generationers möjligheter till nyttjande inskränks. En utarmning av den biologiska mångfalden innebär just detta. Här handlar det också om en effektiv bekämpning av miljöbrott relaterade till den biologiska mångfalden. Dessvärre har regeringen nu också klantat till det vad gäller den nya centrala ekobrottsmyndigheten där det var tänkt att denna typ av brott skulle kunna beivras. Nu vet vi inte mycket om vad som händer. I värsta fall händer ingenting. Det vore väldigt bra om Ingemar Josefsson kunde reda ut vilka miljöbrott som kommer att hanteras av den nya ekobrottsmyndigheten. Det har varit oklarheter och olika besked från regeringen på den punkten. I dag är ca 1 % produktiv skogsmark nedför den s.k. skogsodlingsgränsen avsatt som reservat. Den arealen måste på sikt öka till minst 5 %. För att säkra den biologiska mångfalden och ta ett ansvar för framtida generationers möjligheter att få ta del av naturskog krävs det mer medel än vad regeringen föreslår. Därför har vi kristdemokrater avsatt 175 miljoner kronor utöver regeringens förslag till detta, något som utskottsmajoriteten dessvärre avstyrkt. För att rädda upp situationen något kan vi instämma med reservanterna i reservation 9, som vi kommer att stödja vid en eventuell omröstning. Den tidsödande hanteringen av förslaget till miljöbalk är ett exempel på hur regeringen, och denna gång med Miljöpartiets hjälp, dragit en väsentlig miljöfråga i långbänk. I stället för att fr.o.m. den 1 juli 1995 ha haft en ny samlad miljöbalk i funktion föreligger ännu inget förslag till en sådan miljöbalk på riksdagens bord. Tidigast 1999 kan nu en ny miljöbalk träda i kraft. Tala om senfärdighet och förlust för miljön! Regeringen bryter uppenbarligen mot tidigare riksdagsuttalanden om när miljöbalken senast skall träda i kraft. Eftersom vi ännu inte har fått något miljöbalksförslag, trots att propositionen tydligen presenterats för snart ett par veckor sedan, har vi hitintills bara kunnat gå på vad andra kommentatorer har sagt. I går kunde man t.ex. på DN Debatt läsa vad Björn Gillberg tyckte. Han var inte nådig. Han hävdade att regeringen och Miljöpartiet nu försämrar för miljön. Var det för detta som Miljöpartiet fick väljarnas mandat? Och vad svarar regeringspartiet och Miljöpartiet på denna kritik? Fru talman! För övrigt vore det egentligen intressant att höra fru talmans inställning till att regeringen presenterar en proposition och att vi snart två veckor senare ännu inte har fått den på riksdagens bord. Vi är ju faktiskt folkvalda och skall behandla detta. Jag tycker inte att det är en riktig ordning. För övrigt känner jag mig också litet frågande efter Hanna Zetterbergs inlägg där hon sade att hon inte känner till det slutliga förslaget. Vad jag förstår av presentationen som har skett till medierna står ju faktiskt Vänsterpartiet bakom detta förslag. Då känns det ännu mer alarmerande om hon inte har sett det slutliga förslaget. Fru talman! För att Statens naturvårdsverk på ett fullgott sätt skall kunna utföra sina uppgifter att vara samlande och pådrivande i miljövårdsarbetet samt ansvara för uppföljning och utvärdering krävs det att deras resurser inte åderlåts på det sätt som regeringen föreslår. Speciellt utvärdering och uppföljning av fattade beslut måste vara en prioriterad uppgift. Det är därför vi kristdemokrater har anslagit mer medel till denna verksamhet, liksom till sanering av miljöförorenade områden. Eftersom våra förslag om bl.a. ökade insatser för miljöövervakning fallit vill vi markera vår principiella hållning genom vid en eventuell omröstning stödja reservation 4. Vidare föreslår vi ytterligare medel till det lokala Agenda 21-arbetet. Att först bidra till att dra i gång denna verksamhet och sedan inte ge tillräcklig syresättning för dess fortsättning är att förslösa redan insatta resurser såväl ekonomiskt som mänskligt. Vi vill också att särskilda medel öronmärks till folkbildning i bioteknik. Dessvärre är reservation 7 inte beloppsmässigt på den nivå som vi har lagt oss, därför kan jag inte backa upp den. Vi kommer att avstå i den omröstningen. Dessutom bör fördelningen av medel inom Naturvårdsverkets anslag ske på ett sådant sätt att Internationella försurningssekretariatet, Naturskyddsföreningen och Sveriges hembygdsförbund tillförsäkras resurser så att de inte riskerar en reducering av nuvarande verksamhetsnivå. Det har vi lyft fram i vår motion. Jag yrkar därmed också bifall till reservation Fru talman! Kristdemokraternas förslag om att säkra resurser för fortsatt kalkning har ju rönt framgång i tidigare betänkanden som vi debatterat. Det är också positivt att utskottet nu samlat sig till ett tillkännagivande om ytterligare 20 miljoner för kalkning, även om vi i vårt budgetalternativ har avsatt ännu mer. Forskningen talar sitt tydliga språk: det är samhällsekonomiskt lönsamt att kalka försurade sjöar och vattendrag. Det är stor risk att många projekt kommer att tvingas bli avbrutna med den nivå på anslaget som regeringen föreslår. Nu förbättras ändå situationen. Totalt innebär det kristdemokratiska budgetförslaget en ytterligare satsning på miljön med en kvarts miljard. Jag kan bara beklaga att utskottsmajoriteten avvisat denna miljöförstärkning.
Fru talman! Det är inte första gången Kristdemokraterna klagar på att det inte togs beslut om den borgerliga balken. Det kom ju ett val emellan. För miljöns skull kan vi säga att det var tur, därför att det var alldeles för mycket som var alldeles för dåligt i den borgerliga balken. För Miljöpartiet har det aldrig varit bra att få en balk bara därför att det heter balk, utan det skulle vara en förstärkning av miljölagstiftningen och innehålla de nyheter som utredningen hade presenterat. Jag har läst det som står på Kristdemokraternas hemsida och kan se att även de uppenbarligen börjar darra på manschetten. Det står där att Kristdemokraterna visst ville ha haft talerätt för miljöorganisationer. Det fanns inte i den borgerliga balken, men det finns i det förslag som läggs på riksdagens bord på torsdag. Det kommer vi för övrigt att få debattera, eftersom Lennart Daléus har begärt en bordläggningsdebatt, som väl kommer någon gång framåt natten. Jag skulle därför vilja fråga om ni kristdemokrater också vill ha en försiktighetsprincip i lagstiftningen och en substitutionsprincip som är bättre än i den borgerliga balken. Tycker ni att miljökvalitetsnormer skall förstärkas? Vill ni ha bättre miljökonsekvensbeskrivningar? Anser ni att företagen skall stå för de saneringar av miljöskadade områden som har skett efter 1969 osv.? Kommer ni att gå ifrån den borgerliga balken? Eller kommer ni att stå fast vid den? Är det den som kommer att utgöra grunden för den motion som jag förmodar att ni kommer att väcka? Det skulle vara mycket intressant att få veta det, eftersom det börjar darra på hemsidan.
Fru talman! Jag vet inte om det darrar på hemsidan. Jag vet inte hur Gudrun Lindvall läser. Det är något märkligt att höra det här från Gudrun Lindvall. Redan när den nya regeringen tillträdde och man hade att ta ställning till den miljöbalk som låg på riksdagens bord markerade jag från Kristdemokraternas sida att vi på tre punkter var beredda att diskutera förändringar. Det handlade om införandet av miljödomstolar, som vi kristdemokrater drev i utredningen. Det handlade om talerätten för miljöorganisationer, och det handlade om rättsverkan vad gäller miljökvalitetsnormer. Enligt vad jag kan se av det som har presenterats för medierna är det just miljödomstolar och miljöorganisationernas talerätt som nu lyfts fram som det stora nya. Men då är det, fru talman, ett antal år som har gått till spillo. Då kan inte Gudrun Lindvall berömma sig av att man har gjort någonting bra för miljön när man stoppade denna miljöbalk. Det var vad man gjorde. Dessutom har vi ännu inte denna miljöbalk på bordet. Vi vet inte hur den ser ut. Genom den information som Miljöpartiet, Vänstern och regeringen gett, som är selektiv, försöker man sprida ett visst budskap, en osäkerhet. När väljare ringer till mig och frågar vad det står i den proposition som regeringen har presenterat kan jag bara svara: Vi som folkvalda har inte fått någon proposition. Medierna har fått den, men inte vi. Är det tillständigt, Gudrun Lindvall?
Fru talman! Nej, det är ungefär på samma sätt som när Centerpartiet gick ut och presenterade att man skulle lägga ned ett kärnkraftverk. Man presenterade det som fanns i en utredning, och det fanns inte heller någon proposition - det dröjde oerhört länge innan den kom. Här finns ett rejält material, som har lämnats till pressen och naturligtvis också till partierna. Pressen har inte fått propositionen, utan den kommer på torsdag. Det är intressant att konstatera att de frågor som Dan Ericsson hade velat ändra i riksdagen, bl.a. talerätten i miljödomstol, definitivt hade krävt en återremiss till Lagrådet. Om man tittar på vad som stod i den borgerliga balken ser man att ni misslyckats totalt i de delarna. Därför undrar jag om det finns flera delar som ni har misslyckats med. Hur var det med försiktighetsprincipen? Tycker ni att den skall in i lagen? Den finns där nu, men den har aldrig funnits med tidigare. Tycker ni att det var okej att det stod i substitutionsprincipen i det borgerliga balkförslaget att den skulle gälla om det var till påtaglig fördel för miljön? Räcker det inte med en risk för att varan är farlig, t.ex. Rhoca-Gil? Är det inte bra att vi löser de problem vi har haft med att företag inte har stått för sina nedsmutsningar? Nu kan man alltså kräva rening från Det finns en mängd punkter där det här är ett betydligt bättre förslag. Det är mycket som har förändrats. Det hade icke varit möjligt att göra det utifrån det balkförslag som Centerpartiet lade fram när Centerpartiet hade miljöministeriet tillsammans med de andra borgerliga partierna. Jag frågar igen: Är det så att kd kommer att stå för det borgerliga förslaget, eller kommer ni att skriva en motion som avviker från det?
Fru talman! Det är märkligt att ytterligare höra Gudrun Lindvall säga detta. Hon kan bara läsa innantill i den miljöbalksutredning som fanns, där Kristdemokraterna hade en mycket tydlig reservation på dessa punkter. Vi står för vår politik och kommer att fortsätta att driva den här i riksdagen, precis som vi hade haft möjlighet att lösa det här redan 1994. Nu har i stället det här försenats ett antal år, och jag undrar till vad nytta. Det räcker med att läsa DN Debatt i går. Björn Gillberg är inte helt okänd som en man som arbetar för miljön och vet hur det fungerar med miljö och domstolar. Han skriver: "Miljöbrott blir lönsamma." Han säger också: "Nu kan företag tjäna miljoner på att smutsa ner." Är det detta vi har väntat på i alla dessa år, Gudrun Lindvall? Då förstår jag över huvud taget inte för vilket mandat ni söker nytt stöd från väljarna. Väljarna trodde nog att Miljöpartiet var till för miljöns skull. Det kanske nu visar sig vara precis tvärtom. Jag kan inte uttala mig, därför att jag har fortfarande inte sett denna miljöbalk.
Fru talman! Jag blir litet förvånad över den här debatten, som tycks handla mycket mer om miljöbalken än om det budgetbetänkande som vi har framför oss. Jag trodde att det var det vi skulle prata om i dag. Det är inte så många timmar kvar till torsdag när det blir en debatt om miljöbalken. Kan vi inte spara debatten till dess, när vi har texterna framför oss? Som Dan Ericsson säger är det litet orättvist att diskutera någonting som jag kanske har läst mer om än han. I fråga om andra texter kanske han har fått andra referat. Jag var otydlig förut. Jag har inte läst varenda kommatecken i denna överenskommelse. Det var inte heller så att allting redovisades för knappt två veckor sedan när regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet gick ut och sade att det fanns en överenskommelse. Det var inte så att propositionen i sin helhet presenterades, utan den kommer att presenteras på torsdag. Jag tycker att vi skall ta den debatten då.
Fru talman! Vi tar väl debatten då. Har man väntat i så många år kanske man kan vänta några dagar till. Men också detta har vi hört tidigare. Jag blir alltmer bekymrad för den konstitutionella hanteringen, där regeringen har sagt sig presentera en proposition, men som då inte var en färdig proposition. På det sättet har man vilselett medierna och alla debattörer, medan vi som folkvalda inte har kunnat svara på frågor från våra väljare om vad det står i denna miljöbalk. Jag tycker fortfarande att detta är otillständigt.

Fru talman! Vår ambition bör vara att Sverige skall vara ett ekologiskt föredöme och en globalt pådrivande kraft. Några säger ofta att Sverige är ett litet land - varför skall vi gå före, och hur skall vi kunna påverka? Mitt svar blir då: Vi har i Sverige samlat kunskaper och erfarenheter. Bland länder tillhör vi de mest erfarna på det här området, och vi tog tidigt tag i miljöproblemen. Fru talmannen kom själv att tillhöra pionjärerna på det här området. En generations miljöarbete gav också ett resultat i vår miljö. I dag är t.ex. siktdjupet i Vänern lika stort som i seklets början, och i dag häckar havsörnar igen. I kampen för miljön har vi utvecklat teknik för att minska miljöpåverkan. Vi har utvecklat och moderniserat vår lagstiftning och tar nu nästa steg i och med den nya miljöbalken. Vi har ett myndighetsarbete som många andra länder först i dag börjar få ansatsen till. Arbetet för en hållbar utveckling måste börja på hemmaplan. Det vi inte kan åstadkomma här kan vi inte heller förvänta oss av andra. I Sverige finns en intresserad allmänhet, som mer och mer förstår vikten av att handla miljövänligt. Vi har ett näringsliv som visat prov på avancerad produkt och teknikutveckling för miljö och resurshushållning. Det finns en politisk vilja i stat och kommuner att sätt kurs på en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Omställningen till en hållbar utveckling är också ett demokratiprojekt. Det kan inte åstadkommas med ett enda stort beslut. Ett exempel är Agenda 21-arbetet. Agenda 21 arbetet har i Sverige fått en mer lokal prägel än på många andra håll. Kunskaperna om miljön breddas. Vår långa demokratiska tradition och det lokala självstyret kommer vi att ha nytta av i dessa förändringar. Vi är en liten men viktig röst i världen. Sverige är ett litet land, men vårt agerande för miljön har mycket gott anseende utomlands. För att Sverige skall kunna vara ett föredöme och en drivande kraft behöver vi driva på omställningen till ett hållbart Sverige. Det lokala investeringsprogrammet för hållbar utveckling, kretsloppsmiljarden, infrastruktursatsningen och det fortsatta Agenda 21-arbetet är viktiga ingredienser. Vi skall miljöanpassa den statliga verksamheten. Införande av miljöledningssytem i staten har påbörjats. Offentlig upphandling miljöanpassas. Vi skall stödja internationella organs arbete med miljö och hållbar utveckling. Vi skall visa att vi klarar våra åtaganden och göra vår röst hörd i FN, EU och klimatkonventionen. Vi skall sprida vår kunskap. Vårt internationella bistånd skall miljöanpassas. En särskild utredning tar fram förslag om svenska satsningar för att utveckla miljöteknikexporten. Vi skall medverka till att miljö och resurshushållning får genomslag i den internationella handelspolitiken. Dagens ärende handlar om att fördela drygt 1 miljard kronor som riksdagen för några veckor sedan anslog till utgiftsområdet Allmän miljö och naturvård. För alla som lyssnat på förmiddagens förhandlingar framgår klart att vi inom utskottet arbetar för miljön inte bara på detta område utan också på andra områden. Detta måste också gälla för hela riksdagens och för alla departements arbete. Vi kan också se regeringens ambitioner i det arbetet i en skrivelse - 1997/98:13 - där man redovisar åtgärdsprogram för ekologiskt hållbar utveckling inom de olika departementsområdena. Det är en intressant skrivelse på det sättet att man går igenom hela det statliga området och tvingar alla att redovisa hur man skall ta vara på miljön. Det statliga området genomarbetas. Därför vill jag uppmana alla riksdagens ledamöter att ta del av skrivelsen och tänka igenom vad som görs på varje enskilt departemenstområde. Jag tänker nu inte på jordbruksutskottet utan på andra utskott. Det är det statliga området. På det lokala området följs miljösatsningen upp med olika projekt. Jag vill nämna de 100 miljoner kronor som avsattes under 1996 för investeringsbidrag för främjande av omställning i ekologiskt hållbar riktning. Hanna Zetterberg var inne på det. Utvärderingen visar på bra resultat. Man har fått fram bra jobb som annars inte skulle ha utförts. Riksdagen har också avsatt 1 miljard för att under fem år ge kommuner, företag och organisationer möjlighet att pröva en ny miljöteknik och nya metoder och därigenom driva på utvecklingen mot ekologisk hållbarhet. Riksdagen har också godkänt en satsning om 5,4 miljarder under tre år till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet. Programmet beräknas för 1998 disponera ungefär 800 miljoner. Hanna Zetterberg var inne på det. Projektet har fått stor uppmärksamhet och rönt stort lokalt intresse. Endast två av Sveriges samtliga kommuner har avstått från att söka bidrag till projekt. Det har såvitt jag kan förstå kommit in mycket intressanta förslag som man nu får möjlighet att förverkliga. Låt mig ge några exempel. Jag har titta litet på ansökningarna. Jag väljer att redovisa förslag från några kommuner i Östergötland. Mjölby kommun, t.ex., har mellan 1998 och 2000 Under 1998 planeras investeringar för 45 miljoner. Det skulle ge omkring 100 arbetstillfällen om dessa program genomförs. Det man vill göra gör man i samverkan med näringslivet. Det är tre huvudområden som nämns. Det gäller naturhänsyn, biologisk mångfald, resurshänsyn, hushållnings och kompetensutveckling och folkbildning. Man har också tagit upp kretsloppsanpassning av 2 600 lägenheter. I Norrköpings kommun vill man genomföra program för 650 miljoner kronor 1998. Huvudprojektet gäller att förnya och kretsloppsanpassa miljonprogramsområdet Navestad. Man vill också göra insatser för spårvagnen. Man vill bl.a. dra ut en ny linje till Navestad. Vidare vill man introducera spårtaxi i en del av stan. Ydre kommun är en av de minsta i landet. Man vill genomföra ett program som huvudsakligen prioriterar energisektorn. Samverkan med näringslivet är rätt omfattande. Det största projektet handlar om fjärrvärmeutbyggnad och byte av energislag. Ödeshögs kommun är en annan mindre kommun. Programmet omfattar investeringar för 40 miljoner. Bl.a. skall bostadsområdet Ängen byggas om. Man skapar t.ex. äldreboende genom att utnyttja hus som i dag står i malpåse. Vidare vill kommunen konvertera fjärrvärmeanläggning från olja till biobränsle. Ett internreningsverk för tvätteriföretag som minskar vattenanvändningen med 80 % är ett annat förslag. Alla dessa förslag kommer kanske inte att genomföras, men de är oerhört intressanta. När jag hör Hanna Zetterberg känner jag mig faktiskt som en ung revolutionär i förhållande till henne. Byråkratiskt och gammaldags talar man om hur kända byråkratier skall mala ned förslagen. Vi har försökt att snabbt få fram förslag till projekt som kan genomföras i andra delar av landet. Detta är ett obyråkratiskt sätt att sätta fart på miljön. Jag tycker att det är synd om ni hamnar i ett byråkratiskt synsätt på detta område, Hanna Zetterberg. På det internationella miljöområdet vill jag nämna den miljard som satsas på Östersjön i det av statsministern initierade Östersjösamarbetet. Miljarden är fördelad på fem år, och den är såvitt jag förstår övertecknad. Ytterligare åtgärder kan nämnas på det internationella området, men tiden medger det inte. Flera talare har nämnt kalkningsanslaget. Regeringen redovisar att kalkningsanslaget för 1998 genom innestående resurser är högre än vad som anges i budgeten. Att bedöma hur mycket av anslaget som har disponerats har varit ett problem för riksdagen hela tiden. Vi har kontakter som nu säger att osäkerheten kring de innestående medlen är bekymmersam. Ingen vill äventyra kalkningsanslaget. Därför har vi från utskottets sida föreslagit att vi skall statsa 20 miljoner. Med det anförda vill jag, fru talman, yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande. Jag vill samtidigt ta upp några av de invändningar som har gjorts. När det gäller forskningen vill jag säga att Göte Jonsson har haft en debatt med miljöministern i dessa frågor. Det svar som Göte Jonsson då fick av miljöministern är samma svar som han kan få i dag. Miljöministern redovisar att pengarna kommer att komma fram. För fyra år sedan, innan MISTRA kom till, var de samlade statliga medlen mellan 450 och 500 miljoner kronor. I dag har de ökat till 550 till 600 miljoner kronor. Vi satsar på forskningen. Regeringen har dessutom sagt att man noga kommer att följa utvecklingen på detta område för att inte äventyra forskningen. I övrigt ber jag att få återkomma om någon begär replik på mitt anförande.

Fru talman! Först vill jag säga att jag tycker att vi har haft en bra diskussion i utskottet kring flera av frågorna i budgeten och också samsats kring en del förslag och förändringar av regeringens förslag. Därför kan man notera att regeringens förslag på några av punkterna, t.ex. när det gäller hanteringen av de ideella miljöorganisationernas internationella arbete och försurningen, inte har någon försvarare i kammaren i dag. Miljöministern har ju valt att inte vara med. Utskottets förslag lever på detta sätt. Sedan, fru talman, måste jag faktiskt ta upp miljöbalken igen. Den går inte som en ängel men som ett spöke genom rummet då och då. Den skall, sägs det, bordläggas på torsdag. Jag hade tänkt, och tänker fortfarande, anmäla mig till debatten då. Jag inser att det finns en risk att väcka kammarens vrede om den debatten kommer sent, och därför skall jag nu säga två korta saker eftersom frågan berörts. Jag tycker att det är orimligt att företrädare från regeringspartiet och två andra partier vecka ut och vecka in ihärdigt debatterar denna fråga på tidningarnas debattsidor utan att det finns en möjlighet för ledamöterna i kammaren att på saklig grund delta i en sådan debatt. Det andra, fru talman: Att presentera propositionen i den absolut sista sekunden före tolv denna höst, vilket gör att det inte ens teoretiskt blir möjligt att hantera balken här i riksdagen, är orimligt. Det är orimligt därför att det gör att vi måste söka möjligheter att hantera den, ta kontakter osv., under en julhelg. Vi kan gott arbeta, men andra är inte verksamma då. Detta är orimligt, fru talman! Antagligen återkommer jag till detta på torsdag, men jag skall undvika att väcka kammarens vrede då.
Fru talman! När det först gäller miljöbalken har tre partier presenterat vad de tycker i den här frågan. Regeringen har sedan deklarerat att man på torsdag kommer att lämna den formella miljöbalken. Det är ordningen. När det sedan gäller utskottsbehandlingen har utskottet sagt att vi förväntar oss att det skall finnas bidrag till miljöorganisationerna. Vi har dock inte sagt var nivån skall ligga. Vi hade också en diskussion om nivån i utskottet. Det här är en liten fräckis från Daléus sida - att försöka skriva in mer än vad vi faktiskt pratade om. Det var väl de två frågor jag fick.
Fru talman! Nej, det är ingen fräckis. Jag bara konstaterar att det ges utrymme i utskottets förslag för att behålla det anslag till miljöorganisationerna för internationellt arbete som tidigare har funnits, just genom att vi återfört en mening och inte preciserat ett belopp. Vad jag gjorde, fru talman, var snarast att hylla de socialdemokratiska deltagarna i utskottsarbetet. Detta har fungerat alldeles utmärkt. Det som brister har ju varit regeringens förslag, men nu har det till dels korrigerats. När det gäller miljöbalken, fru talman, var det ju inte en överenskommelse som presenterades för flera veckor sedan utan en sammanfattning av en proposition, en proposition som ännu inte var skriven! Det är ju detta som också är orimligt i situationen - att tre partier presenterar en proposition, för två veckor sedan, som inte är skriven men som finns i en sammanfattning och förväntar sig att vi här skall vänta på en debatt medan de driver denna ute på tidningarnas debattsidor. Det är orimligt, fru talman! Jag hoppas att den situationen inte kommer att upprepas. Det är inte anständigt mot riksdagen.
Fru talman! När det gäller den senare delen måste jag faktiskt meddela kammaren att varken Gudrun Lindvall eller Maggi Mikaelsson är med i regeringen. De deltog i den presskonferens som Lennart Daléus säger att regeringen gick ut med. Detta markerar väl mer än någonsin att det var tre partier, varav ett sitter i regeringsställning.
Fru talman! Jag måste gräva vidare i detta. Jag fick inget riktigt svar i det tidigare replikskiftet heller. Gudrun Lindvall fick inte möjlighet att svara på frågan hur hon såg på Björn Gillbergs kritik på DN Debatt i går. Rubriken var "Miljöbrott blir lönsamma". Det handlar alltså om den nya miljöbalken. Vidare stod det: "Nu kan företag tjäna miljoner på att smutsa ner." Precis som Lennart Daléus påpekar har ingen av oss som sitter här i riksdagen haft möjlighet att se denna balk, så vi kan inte värdera detta. Men Björn Gillberg har tydligen god information och vet vad det handlar om. Han är en känd och mycket respekterad miljödebattör. Om det är på det här sättet: Vad är det egentligen för miljöbalk ni kommer att presentera? Sedan säger Ingemar Josefsson att Sverige har ett gott omdöme utomlands när det gäller miljöfrågorna. Men hur är det egentligen med det numera, sedan Sverige fått tillstånd att öka koldioxidutsläppen med 5 % och därmed bryta mot klimatkonventionen? Det här har förvånat väldigt många ute i världen, enligt de informationer jag har. Och hur var det med den parlamentariska grupp som jag ville att vi skulle ha med till Kyoto så att vi fick insyn? Det skulle ha kunnat dämpa den misstänksamhet vi känner nu när regeringen har tillskansat sig den här möjligheten att öka koldioxidutsläppen. Vi ville ha insyn och se om Sverige verkligen skötte det här på rätt sätt. Varför fick inte vi vara med, när de andra nordiska länderna skickade sina parlamentariker? Sedan vill jag kort ta upp det här med projekt i stället för kontinuerligt miljöarbete. Ingemar Josefsson tog lämpligt nog exempel från Östergötland. De är alldeles utmärkta projekt i samhällsplaneringen och i samhällsarbetet, men inte är det väl meningen att miljöpengar skall styras till sådant som redan ingår i ordinarie verksamhet. Jag är tacksam om Östergötland och dess kommuner får mycket pengar, självklart. Men jag förstår inte riktigt sambandet när ni samtidigt skär ned det kontinuerliga miljöarbetet. Det är ju miljöbudgeten vi skall diskutera här i dag. Där har ni skurit, samtidigt som ni har lagt på projektmedel som inte riktigt hör till miljöbudgeten.
Fru talman! I sin inledning sade Dan Ericsson att man skulle ha nationell samling. Därefter satte han i gång ett riktigt rallarslagsmål. Om man skall ha nationell samling kan man inte hoppa på motparten på alla ställen där det rör sig. Så dåliga är inga partier som Dan Ericsson försöker göra dem. Och så bra är inte kd som Dan Ericsson försöker göra det. Vad det gäller Björn Gillberg har han fel i sin artikel. Dan Ericsson kommer att få läsa propositionen på tisdag. Då kommer den att komma. När det sedan gäller EU har Sverige inte begärt att få öka sitt utsläpp med 5 %. Det är den tilldelning vi har fått, och det är ingenting Sverige tänker försöka leva upp till, om det var det Dan Ericsson menade. Vår och regeringens ambition är att inte öka utsläppen. Dessa procent hade annars tillfallit något annat land, och det kan väl vara en poäng att man kan frysa ytterligare inom EU:s ansvarsområde. Försök med litet nationell samling och tänk på nationen, och även på EU i det här fallet, så skulle det gå mycket bättre.
Fru talman! Jag har verkligen många gånger ansträngt mig för att inte bara kritisera rakt ut. Men på berättigade punkter måste man ju kritisera regeringens politik. Dessvärre har jag aldrig fått något svar tillbaka om att man faktiskt kan samla sig, exempelvis kring ett klimatpolitiskt handlingsprogram. Det är något vi har tagit upp ett antal gånger. Jag har aldrig fått något svar från socialdemokraterna om hur man tänker sig detta, om man tänker lägga fram något sådant och om vi verkligen kan försöka anstränga oss. Det är kanske bristen på svar som är orsaken till att man härsknar till ytterligare på en del punkter. På den frågan fick jag inget svar i denna debatt heller. Arbetar regeringen med detta? Finns det en strategi? Hur skall vi göra för att nu leva upp till detta, om det nu är som Ingemar Josefsson säger att vi inte skall använda det här framförhandlade tillståndet? Om vi skall leva upp till att stabilisera utsläppen till år 2000 i förhållande till 1990 har vi bara två år kvar. Då krävs det oerhört drastiska åtgärder. Vilka förslag från regeringens sida har Ingemar Josefsson att redovisa? Sedan blev jag ytterligare konfunderad när det gällde miljöbalken. Det kanske var en felsägning att den skulle komma på tisdag. Jag utgår från att de tidigare beskeden stämmer och att det är torsdag som gäller.
Fru talman! Dan Ericsson fortsätter på den inslagna vägen. När jag säger att vi har blivit tilldelade det här säger han "framförhandlade", i ett försök att baktala regeringen - som om regeringen skulle ha suttit och försökt få och fått 5 %. Det är inte så! Det är detta jag menar: Det kan aldrig bli någon nationell samling med ett parti som hela tiden försöker hoppa på motparterna, inte ser vad som är bra utan bara försöker svartmåla. Det fungerar inte. Sedan var det en felsägning. Dan Ericsson vet liksom jag att det är på torsdag. Om jag sade på tisdag var det fel. Dan Ericsson tar Björn Gillberg som exempel på en som tydligen stöder kd:s politik. Är det så att det Björn Gillberg säger är det som Dan Ericsson ställer upp på? Är det er politik? Jag ser att Dan Ericsson skakar på huvudet. Varför använder ni honom om det inte är det? Han vet uppenbart inte mer än Dan Ericsson om detta. Dan Ericsson har läst rubriken men inte resten.
Fru talman! När det gäller kritiken mot hanteringen av miljöbalken instämmer jag helt i det Lennart Daléus har sagt. Det är faktiskt en fullständigt skandalös hantering. Det är egentligen ganska symtomatiskt för hur Miljödepartementet verkar för närvarande. Jag har tidigare kritiserat den formen av handläggning. När det sedan gäller frågan om miljöorganisationernas internationella verksamhet förutsätter jag, Ingemar Josefsson, att vi är överens om att de skall ha medel, utifrån vad vi har skrivit i betänkandet. Det är också angeläget i det här sammanhanget. Jag begärde egentligen ordet därför att Ingemar Josefsson sade att Sverige skall vara ett föredöme. Då ställer jag mig frågan: Hur stämmer det med regeringens beslut när det gäller forskningsanslagen? I den informationsbroschyr som MISTRA har gett ut säger man faktiskt att viss sådan forskning som tidigare har bedrivits inom ramen för Naturvårdsverket skall MISTRA ta över, men ingalunda all sådan forskning. Det innebär att professorer sägs upp, viktiga forskare på områden som kemikalieforskning och annan sådan viktig forskning. De lever för närvarande i stor osäkerhet. Är det 30-40 miljoner kronor som det gäller i förhållande till 130 miljoner tidigare, eller vilket är beloppet? Det är viktigt i det här sammanhanget. Jag fick inte svar från miljöministern när jag hade en interpellationsdebatt med henne. Jag vet inte om hon hade läst MISTRA:s informationsbroschyr. Hon svarade inte på frågan i varje fall. Därför tänkte jag att Ingemar Josefsson nu hade fått besked från statsrådet om det var rätt eller fel i MISTRA:s informationsbroschyr. Det är därför jag ställer frågan: Vad är det som gäller? Det här resonemanget att vi helt plötsligt har fått oss tilldelat 5 % ökning av koldioxidutsläppen är nästan märkligt naivt. Vad är det för politik? Vi har väl ändå kurage att säga nej om vi inte vill ha detta.
Fru talman! Till den senare delen först. Vi kommer att säga nej. Jag har försökt att förklara systemet, hur man har fördelat detta mellan länderna. Man har räknat ut matematiskt vad som är rimligt inom en ram. Därefter har varje land att agera på egen nationell basis. Utskottet har sagt att miljöorganisationerna skall få anslag, men vi har inte låst den nivå de skall ha. Det hade vi också en diskussion om i utskottet. Där har vi ställt upp på att vi tycker att det skall delas ut pengar, men vi har sagt att det är upp till regeringen att ta ställning till nivåerna. När det gäller MISTRA hänvisar jag till statsrådets besked. Regeringen menar att man måste följa upp detta och se till att vi får den forskning som behövs på det här området.
Fru talman! När det gäller MISTRA och forskningen finns det en möjlighet att stödja reservation 4, som jag har yrkat bifall till. Där tar vi upp de här frågorna. Jag har inte fått besked i dag, jag fick inte besked från miljöministern när det gäller innehållet i denna utomordentligt viktiga del av miljöarbetet som miljöforskningen innebär. Vi har haft ett gott anseende internationellt. Hur skall man uppfatta Sverige när vi hanterar viktiga resurser på miljöforskningsområdet på detta sätt? Inte ens när man fattar beslut i kammaren vet man vad det innebär för den forskning som hittills har bedrivits inom ramen för Naturvårdsverket. Sedan återkommer jag till de 5 procenten, fru talman. Det är ju ändå så att de 5 procenten av ökade koldioxidutsläpp har varit i Kyoto och vänt. Då kan man inte säga att detta är någonting som vi skall besluta om. Det är ju detta som ligger till grund för det program som EU åkte med till Kyoto och som har diskuterats där. Det är ju en realitet. Om det är som man säger att vi har fått den här nivån, men att vi inte skall utnyttja den, menar jag att man väl hade haft kurage att i EU säga att vi inte vill ha detta, för det stämmer inte med svensk miljöpolitik. Det strider mot vårt koldioxidmål. Är man så flat när man åker till EU att man inte ens kan säga ifrån att man inte vill ha en ökning av koldioxidutsläppen, då är det lika bra att man stannar hemma, fru talman.
Fru talman! Jag skall göra ett allvarligt försök att låna Göte Jonssons båda öron. När det gäller de här procenten är det så att om vi hade sagt nej hade de tilldelats ett annat land i Europa. Det som vi åkte till Kyoto med var vad EU totalt skulle ha för nivå. Varje enskilt land har inte åkt dit. Vi har åkt dit med det EU skulle prestera. Det vill jag ha sagt på det området. När det gäller forskningen läser jag ur protokollet vad ministern sade: "Skrivningen om att Sverige skall fortsätta att vara internationellt framstående när det gäller forskning innebär inte att jag kommer att dra ned våra forskningsresurser till andra länders nivå utan att Sverige kommer att fortsätta att vara ett land som bedriver en minst lika aktiv miljöforskning som i dag. - fr.o.m. nästa år räknar vi med att det totala anslaget till miljöforskning hamnar på ca 550 miljoner." Det är ett citat från protokollet över den debatt som Göte Jonsson själv förde med Anna Lindh.
Fru talman! Jag har också åsikter om miljöbalken, men jag skall fatta mig mycket kort och nöja mig med att konstatera att socialdemokraternas kontakt med det här ärendet startade olyckligt när man av prestigeskäl återkallade den borgerliga propositionen. Då är det särdeles angeläget att man sedan också följer rimliga former och ger alla partier möjlighet att ta del av handlingarna, skriva ordentliga motioner osv. så att ärendet blir väl genomarbetat. Annars kommer det att i onödan skapa problem. Nåväl, jag tycker att mycket av det som Ingemar Josefsson sade i sitt anförande var bra. Jag vill dock ta upp en punkt som oroade mig en del. Det var när Ingemar Josefsson talade om de större projekten för att skapa en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Det betyder att man skall ta in skattepengar och sedan dela ut dem via ansökningar. Det gör att det blir viktigare för företagen att ha bra kontakter med sådana anslagsbeviljande myndigheter än att göra saker som uppskattas av konsumenterna. Jag undrar om Ingemar Josefsson ser några möjligheter att undvika att företag ges fel incitament, exempelvis genom att man arbetade med generella ekonomiska styrmedel, miljöavgifter som är generella, så att man slipper ansökningar och beslut av anslagsbeviljande myndigheter.
Fru talman! Till det sista först. Jag inser att de problem som Lennart Fremling påtalar kan finnas. Därför måste man se upp. Man kan inte kontinuerligt ha den här typen av anslag. Det som gäller nu är att lyfta fram det som skulle kunna vara nyheter som man kan få andra att ta efter. De 5,4 miljarder man går ut med är riktade mot de kommuner som kan komma in på det området. Det jag läste upp var inte de som skulle få anslag, det var exempel på kommuner som hade sökt. För att få bidragen skall man själv ställa upp med en betydande del och det skall alltså vara nyheter, sådant som man kan få ut något nytt av. Det är därför vi vill göra den här satsningen för att skynda på. Jag vill uppmärksamma detta och tar fasta på det Lennart Fremling har sagt. När det gäller miljöbalken vore det fel av mig att försöka stänga dörrar för alla som vill diskutera. Men balken kommer först på torsdag, och då kan vi börja diskutera. Jag vill säga till Fremling att bra förslag kommer naturligtvis Miljöpartiet, Vänsterpartiet och vi att lyssna på. Det får inte vara några stängda dörrar. En demokrati bygger på att man kan lyssna.
Fru talman! Jag är ändå litet orolig när det handlar om så här stora belopp, över 5 miljarder kronor, som man skall hålla på och ansöka om. Det kommer att påverka utvecklingen och företagens agerande i så pass hög grad under de närmaste åren. Jag vill verkligen skicka med, om Ingemar Josefsson kan påverka, att man bör använda generella styrmedel.
Fru talman! Jag förstår den risk som Lennart Fremling för fram. Det är därför man naturligtvis inte kan hålla på med den här typen av projekt hur länge som helst. Detta är försök att rycka tag i det mest angelägna och få fart på det så fort som möjligt för att kunna få så stor effekt som möjligt över hela landet. Det är därför man också går litet vid sidan av den vanliga byråkratin. Det är inte alltid den har visat sig vara snabbast när det gällt att ta fram nyheterna. Sedan måste man gå in i en annan organisation. Jag är uppmärksammad på problemet.
Fru talman! Ingemar Josefsson pratade mycket om den här fonden. Det gjorde jag också. Jag tycker att det är väldigt bra att den utvärdering som har gjorts av de 100 miljonerna har gett bra resultat. Det har kommit fram jättemånga intressanta projekt. Att ansökningarna också är intressanta projekt ser jag som helt självklart. Jag vet också att det finns ett stort intresse och en stor kunskap, men att det är pengarna som saknas ute i landet. Jag tycker i grund och botten att det här projektet är bra. Men, Ingemar Josefsson, det jag pratade om var faktiskt miljösaneringen. Saneringen av redan nu miljöskadade områden som tidigare har funnits i budgeten under utgiftsområde 20 men som i dag inte finns där. Det är ordinarie verksamhet som jag inte kan se skall vara färdig om tre år. Jag tror inte det, Jag vill inte ha någon byråkrati, och jag tror också att den typen av projekt är bra. Vänsterpartiet var med och drev på att börja försöksverksamheten om 100 miljoner kronor. Vi har också stött regeringens förslag i de olika delarna. Jag ser en fara i att plocka över ordinarie miljöverksamheter och göra projekt av dem. Jag är rädd för det, Ingemar Josefsson. Jag vill gärna höra ett svar. Ingemar Josefsson får jättegärna känna sig som en revolutionär, ung och glad.
Fru talman! Man kan inte både ha kakan och äta upp den, Hanna Zetterberg. Någonstans tar pengarna slut. Vi har en bestämd mängd pengar. Ni har totalt 4 miljarder mer än oss att fördela. Det har varit ett strängt statsfinansiellt läge. I takt med att vi kan förbättra det statsfinansiella läget finns det utrymme att göra insatser som det inte finns utrymme för i ett dåligt statsfinansiellt läge.
Fru talman! Skall man satsa 5,4 miljarder kronor får man lov att ta pengarna någonstans, Ingemar Josefsson. Regeringen har tagit en stor del av pengarna från nu befintlig miljöverksamhet. Det är fel. Vänsterpartiet har mer pengar och har fördelat annorlunda än vad regeringen och socialdemokraterna har gjort. Bl.a. har vi dragit ned på trafiksektorn, vilket regeringen och socialdemokraterna inte har gjort. Där finns det mycket pengar att hämta som har en direkt anknytning till miljöfrågorna. Det är viktigt att göra den kopplingen även här i kammaren i en miljödebatt. Det är viktigt att se att vi går från en summa som i dag ligger på 200 miljoner kronor per år till år 1998 med 800 miljoner kronor per år. Att det går att komma upp i den summan beror på att det har tagits ur befintlig budget under utgiftsområdena 20 och 18. Jag tror inte att vi är speciellt oeniga i sak. Jag ser en fara i att ordinarie verksamhet blir projektverksamhet. Det får inte bli det. Miljöverksamheten måste vara mer långsiktig.
Fru talman! Hanna Zetterberg säger att pengarna i huvudsak har tagits från andra områden. Det är inte riktigt sant. Om vi sätter av 800 miljoner av de 5,4 miljarderna nästa år och ett par hundra miljoner på kretsloppsuppgörelsen blir det fråga om 1 miljard. Det har inte tagits någon miljard från andra områden. Det är inte en sann beskrivning.

Fru talman! Vi i Miljöpartiet ser fram emot en jämförelse av det borgerliga balkförslaget och det balkförslag som presenteras på torsdag. Då kommer det också vara uppenbart att Björn Gillberg inte heller läst förslaget utan att han i sak har fel i sin artikel. Det är intressant att höra redovisningen av de ansökningar som nu kommit från olika kommuner. Finns det, Ingemar Josefsson, sådana som ansöker om medel för saneringar i miljöskadade områden? I vilken storleksordning? En ännu viktigare fråga: Finns det kommuner som ansöker inom de 5,4 miljarderna, dvs. 800 miljoner i år, för att kunna göra förundersökningar, för att under kommande år mer konkret söka pengar för sanering? Det finns ett problem i dag. I och med att det inte finns ett anslag från Naturvårdsverket finns det inte heller någonstans en finansiering för alla de undersökningar som måste ske innan man vet vilken sanering som skall göras. Det skulle vara intressant att få höra. Om jag inte missförstått det hela har en kommun ansökt om 600 miljoner. Det innebär att det kommer att vara en mycket grannlaga uppgift att välja ut vilka projekt som skall få pengar. Kommer man att prioritera sanering i miljöskadade områden?
Fru talman! De siffror jag redovisade var inte de summor som ansökningarna gällde utan den ekonomiska storleken på projektet. Det blir annorlunda, eftersom man själv skall ställa upp med två tredjedelar. Det återstår en hel del av pengarna. Det var några exempel som jag av en slump fick se. Jag har inte den bild som Gudrun Lindvalls fråga kräver.
Fru talman! Det här är ett mycket oroande svar. Naturvårdsverket hade kommit ganska långt. De visste vilka objekt som låg i den s.k. piplinan. De kunde sätta i gång. Det var färdigt att sätta spaden i jorden. Nu har det blivit stopp. Då måste tanken från regeringens sida vara - eftersom det hela fortfarande är angeläget - att vid fördelningen av pengar prioritera de objekt som faktiskt är färdiga för sanering. Kommunerna har tidigare inte bidragit med så mycket som två tredjedelar för projekten. Kommer det att vara ett krav även i fortsättningen? Många av projekten är oerhört dyra. Det känns som ett oroande svar. När kan vi få veta hur det skall förhålla sig? Kommer regeringen att tänka om och faktiskt anslå pengar till de miljöskadade områden som måste åtgärdas snart?
Fru talman! Det blir nästan litet goddag-yxskaft över diskussionen. Jag sitter inte inne med den information som Gudrun Lindvall frågar efter. Jag sitter inte med i några projekt där man jobbar med dessa delar. Jag har bara vid en föredragning hört att kommunerna har kommit långt och har ett stort intresse. Det ges en bra bild. Det är intressant att se att så många kommuner har ansökt. Endast två kommuner har inte ansökt om pengar. Dessa kommuner har ändå vetat att de måste ställa upp med en stor del av anslagen. Det här visar vilket behov kommunerna känner på området och att de är beredda att ställa upp på miljöområdet. Det är metoden i den valda strategin.

Fru talman! Jag undrar vem som kommer att ta det nationella ansvaret för miljöforskningen i Sverige. Trots att Naturvårdsverket fortfarande skall svara för att forskningen samordnas, blir utförd och att resultaten offentliggörs har den egna forskningsbudgeten så gott som upphört i och med kommande årsskifte. Vem tar ansvar för informationen till allmänheten vid nästa större miljökatastrof i Sverige? När larmet tidigare har gått har Naturvårdsverket genast kunnat starta en utredning och snabbt meddelat allmänheten. I dag fattas ca 50 miljoner kronor till miljöövervakning och akuta insatser. Sparkravet från 1996 på 200 miljoner kronor har gjort att Naturvårdsverket tvingats skära bort så gott som hela sin forskningsbudget. Hur skall sakinformationen tas fram till de mellanstatliga organisationerna som Helcom, som handlar om Östersjöns miljö, eller Farcom, Nordsjöns miljö? Vem tar ansvar för det. Sverige har tidigare varit ledande. Vad blir vår roll framöver? Regeringen har som bekant lämnat över miljöansvaret till stiftelsen MISTRA, som enligt sina stadgar skall stödja långsiktigt strategiskt inriktad och problemlösande forskning. Inget sägs om stöd till akuta och snabba forskningsinsatser. Just sådant som vi i dagarna sett kan betyda så mycket. Jag tänker på t.ex. Hallandsåsen, men också på larmrapporterna om utbredd bottendöd i de bohuslänska fjordarna och utmed kusten i Kattegatt och Skagerrak. Eftersom de flesta gifter, metaller och närsalter, till sist hamnar i havet är den marina forskningen avgörande. Där kan vi fånga upp tillståndet på land, få indikationer och följa tendenser. Utan den forskningen får vi inget grepp om gifternas effekter och spridning. Naturvårdsverket inte har pengar till och MISTRA inte sägs ha ansvar för, Ingemar Josefsson? Det kan väl inte vara miljöministerns förhoppningar om vad MISTRA kommer att göra som bestämmer vilka forskare och vilken forskning som skall få fortsätta sin verksamhet? Jag behöver kanske inte säga att situationen är akut, att miljögifterna och eutrofieringen genom den ökade närsaltsbelastningen i dag storskaligt och förödande påverkar vårt känsliga kusthav. Var brytpunkten för kollaps går vågar man inte peka ut, men viktiga funktioner i ekosystemet är nu starkt hotade. Detta borde mer än väl räcka för en mer organiserad räddningsaktion avseende Kattegatt och Skagerrak. Fru talman! Man kan också fråga sig hur det skall gå för samarbetet med Stiftelsen Institutet för vattenoch luftvårdsforskning, SIVL. Enligt betänkandet kommer statens del där att upphöra. Det gäller från år 1999. Sedan får stiftelsen nöja sig med eventuellt stöd för avgränsade projekt från MISTRA. Vi i Miljöpartiet menar att Naturvårdsverket inte kan upprätthålla ansvaret för miljöövervakning och akuta insatser med regeringens neddragningar. Vi kräver därför mera pengar till Naturvårdsverket, bl.a. 50 miljoner kronor till ett nytt anslag att användas för att verket inte helt skall tappa styrfarten vad gäller snabba insatser och möjligheter att upprätthålla en acceptabel kompetens. I det sammanhanget kan jag också nämna att vi i vår budget lyfter ut 150 miljoner kronor år 1998, 300 miljoner kronor år 1999 och 600 miljoner kronor år 2000 från anslaget till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet. Vi för över de pengarna just till Naturvårdsverket för att den viktiga centrala kompetensen återigen skall kunna stärkas. Inte minst är den just nu särskilt viktig för de lokala investeringsprogrammen. Fru talman! MISTRA är en stiftelse som är beroende av börsens upp och nedgångar och kan givetvis inte ta något ansvar som motsvarar ett nationellt ansvar när det gäller miljöforskningen. Det ansvaret måste ligga på Naturvårdsverket. De siffror som jag har nämnt och övriga miljösatsningar från Miljöpartiets sida motsvarar sammanlagt 1,195 miljarder kronor. Detta återfinns i vårt särskilda yttrande, nr 5. Fru talman! Eftersom min taletid nästan är slut yrkar jag härmed bifall till reservation nr 3, som handlar om nödvändigheten av fortsatt och ökad forskning i Därutöver yrkar jag bifall till en moderat reservation, något som är mycket ovanligt för vår del. Det handlar om reservation nr 8. Varför yrkar jag bifall till denna reservtion? Jo, därför att man där vill att regeringen omprövar den neddragning av miljöövervakningspengar som främst riktas till västkusten. Det är en bra reservation. Tack för den!

Fru talman! Dagens betänkande kan vid en första anblick uppfattas som att där behandlas en rad disparata frågor, ett smörgåsbord av olika saker som har blandats till det som kallas utgiftsområde 2. Men jag uppfattar det inte riktigt så. Det finns flera exempel i betänkandet på intressanta både statsvetenskapliga och samhällsekonomiska gränsdragningsproblem mellan den mindre staten och det större samhället. Det första är den under många år omdiskuterade folk och bostadsräkningen, där ju tidigare folkligt missnöje gjorde att den blankettbaserade folk och bostadsräkningen fick gå i graven och i stället ersattes av en nu tänkt registerbaserad folk och bostadsräkning. Oavsett var man landar i själva ståndpunkten och synsättet vad gäller folk och bostadsräkningen har vi i propositionen noterat en viss registerlycka i anslutning till denna folk och bostadsräkning. Det finns anledning att betona att det lätt blir så att staten legitimerar behov av en ökad kontroll av medborgarna med att bygga på varandra följande system och att det inte alltid är så att det som är gott i början leder till en riktig åtgärd i slutet. Därför bör man varna för idén att det skulle behövas ett nytt lägenhetsregister - dess främste förespråkare för den idén har lämnat riksdagen, nämligen nydemokraten Bert Karlsson - och idéer om att förstatliga adressregister och att starta ett nytt yrkesregister. Det finns flera signaler om hur man önskar samordna dessa olika register, en sorts lycka över att kontrollen har ökat och att vår möjlighet att jämföra mellan olika register gör att vi har större insyn i vad medborgarna gör. Det andra är - där har vi sett ganska många exempel ute på stan på sistone - Riksgäldskontorets stora höstkampanj på temat: Garanterad avkastning. Det har illustrerats med diverse hoppande tjurar som kastar av folk. Men hela idén är att Riksgäldskontoret, som är ett statligt organ, försöker få oss att sätta in våra sparmedel i det nya Riksgäldsspar. Egentligen säger den här kampanjen allt. Här ägnar sig staten i form av Riksgäldskontoret, åt en dyr och stor kampanj, åt att i konkurrens med privata avnämare av olika sparalternativ försöka få sparpengarna i landet dragna till just Riksgäldsspar. Det är naturligtvis inte så att staten skall konkurrera på områden där det redan finns fullgoda alternativ och där det finns en fungerande privat marknad. Det tycker vi illustreras här, och vi har därför i en reservation tillsammans med ett par andra partier markerat att vi inte tycker att Riksgäldskontoret skall bedriva sin verksamhet så att man skapar en direkt kundrelation till medborgarna. Detta har av utskottsmajoriteten avfärdats bl.a. med hänvisning till att det finns andra exempel där Riksgäldskontoret, när det lånar upp för att finansiera det statliga budgetunderskottet och den svenska statsskulden, också agerar på konkurrensutsatta marknader. Det ligger naturligtvis en poäng i detta. Vi tycker dock att steget därifrån till att gå över just till det här med direktkontakt med medborgarna, och till att så tydligt konkurrera på en marknad som redan fungerar, är för långt. Det är dessutom i konflikt, tycker vi, med vad Riksgäldskontoret i övrigt skall göra. Det är faktiskt en väldigt väsensskild sak att rikta sig mot konsumentmarknaden i form av alla medborgare jämfört med att ha stor kompetens när det gäller att till lägsta kostnad ta upp stora lån internationellt och nationellt för att finansiera statsskulden. Det tredje exemplet är naturligtvis det som rymmer sig i betänkandet vad gäller den statliga revisionen. Detta är ju ett område som har stötts och blötts i denna kammare och i olika utredningar under flera år. Det gäller inte minst detta år, då vi ju fått presenterat för oss inte mindre tre, eller t.o.m. fyra tror jag, olika utredningar som har berört förhållandet när det gäller den statliga revisionen och hur den skall vara underordnad antingen riksdagen eller regeringen. Det som är gemensamt för dessa utredningar är att alla har haft helt fel inriktning i sina förslag. Det gäller bl.a. det delbetänkande som kallas Reformerad stabsorganisation. Där har man i korthet föreslagit en ökad politisering av den statliga revisionen i förhållande till dagens utgångsläge, alltså ett större politiskt inflytande över den granskning som skall ske av redan fattade politiska beslut. Eller så har utredningarna fått fel ingångsvärden. Det kan kanske mer sägas om den stora utredningen om riksdagens revision. Där sägs redan i direktiven: Ni skall fortsätta att utreda en uppdelning av revisionen såsom den ser ut i dag, alltså med ett riksdagsorgan men med ett starkare huvudsakligt revisionsorgan underställt regeringen. Vi har med anledning av detta funnit att det kanske är dags att litet mer grundläggande argumentera för en förändring som inte enbart tar för givet att uppdelningen skall se ut som den gör i dag. Då finns det några olika områden som man bör beröra. Det första gäller hela synen på detta med riksdagens kontrollmakt. I dag är det ju så att denna utgörs av konstitutionsutskottets konstitutionella prövning, JO Med den uppdelningen landar ju väldigt mycket av den tänkta granskningen, både den statsfinansiella och förvaltningsekonomiska, under just Riksdagens revisorer. Det är förvisso ett hedervärt organ som har varit med oss länge. Men det kan inte med bästa vilja i världen beskrivas som resursstarkt, stort och mäktigt. Snarare kan det beskrivas som litet mindre än, och i resurser för alla uppenbart underordnat, det regeringsorgan som finns, nämligen Riksrevisionsverket. Det har ju skett stora förändringar. EU ställer nya typer av krav på vår statliga revision. Vi har förändrat vår budgetprocess. Vi fattar en helt annan typ av beslut i dag. Det är ett mer decentraliserat beslutsfattande här i kammaren. Det gör att väldigt mycket mer av verksamheten utformas ute på allt självständigare myndigheter. Men det som alltså inte nämnvärt har förändrats är vårt sätt att följa upp de beslut som vi fattar. Det kan tyckas märkligt. Vi ägnar numera halva november och hela december åt att föra långa dagars diskussioner om kommande budgetbeslut, och så har det kanske alltid varit. Men vi har nästan aldrig på motsvarande sätt längre diskussioner om uppföljningen i andra ändan. Vad har pengarna gått till? Blev det som vi tänkte oss? Politiken har ett sätt att bara blicka framåt och aldrig ställa sig frågan: Vad gjorde vi? Detta har uppmärksammats av många, och man har pekat på att det just är riksdagens alltför svaga kontrollmakt när det gäller att följa upp effektivitet och hur pengar används som är boven i dramat. Det blir mer så att man tittar på vad enskilda statsråd har gjort än att man frågar sig hur pengarna effektivt skall användas. För oss är det naturligt att riksdagens kontrollmakt i denna del skall förstärkas. Det är naturligt för oss att den instans, alltså riksdagen, som fattar utgiftsbesluten, också har kontroll över uppföljningen. Det kan inte ligga på någon annan. Därav behovet av att öka riksdagens kontrollmakt. En av de här utredningarna, den bredare förvaltningspolitiska kommissionen, har också kommit fram till just detta; att det behövs en större förändring. Då kommer man över på ett begrepp som ju används ofta numera, och som är litet mytomspunnet. Det är det här med oberoende. Vad är då oberoende? Det finns ibland en syn här i kammaren att det som det fattas beslut omkring med politiska majoriteter alltid är rätt och riktigt. Representativiteten är alltid god och kan därför alltid fatta beslut inom alla områden. Det kan ibland vara sant, men jag tror att det ibland är väldigt falskt. Det är uppenbart för mig att ledningen för ett företag som har till syfte att drivas med vinst lätt blir litet partisk inför ägarna eller utomstående betraktare i beskrivningen av hur det går för företaget. På precis samma sätt är det för mig så att en politisk majoritet i förändringen av ett land eller av lagstiftningen, har en väldig förkärlek för att beskriva allt det goda som följer av det man har föreslagit eller de pengar man har avsatt. Det ligger i systemet att vi har en majoritet som ibland kanske uppmuntras till överdrivet positiva bilder av det de har gjort. Om samma majoritet också kan styra över granskningen av det som har utförts, ligger det i farans riktning att samma tendens att beskriva det positiva som skall komma också kommer i beskrivningen av vad som har hänt. Man misstror budskapet om man vet att det har legat politiska hänsyn bakom när en sak har granskats eller framställts. Det är vårt problem i dag. Vi har alltså ett starkare revisionsorgan underställt regeringen som baseras på internationellt vedertagen praxis om hur revision skall gå till med vederbörliga begrepp som väsentlighet och risk i sin prövning av vad som skall tas upp. Sedan har vi en förtroendemannagranskning, som det heter. Det är alltså Riksdagens revisorer. Där finns alltså politiska majoriteter och t.o.m. politisk påverkan under själva processen fram mot betänkandena. Det är inget att förvånas över att det då kan bli tveksamheter när det gäller hur man skall förhålla sig till det som Riksdagens revisorer producerar kontra vad Riksrevisionsverket gör. Vi måste alltså ha en oberoende granskning. Den måste stå fri från den politiska makten. Detta uppnås enklast, har vi tyckt, genom att man har en mycket självständig verksamhetschef som inte är politiskt tillsatt i den bemärkelsen att han skall sitta på något slags förlängt politiskt mandat. Han skall vara mer eller mindre oavsättlig, vad vi nu menar med det. Det skall alltså vara långa förordnanden. Han skall helt själv i samråd med sina egna revisorer på den här självständiga myndigheten välja ut granskningsobjekt som sedan inte kan överprövas. Under framtagandet skall detta inte kunna påverkas av någon politiker. Det är det vi menar med en oberoende revision, och det har vi föreslagit i en trepartimotion som har landat i en fyrpartireservation här i dagens betänkande. Det, fru talman, är den reservation jag ämnar yrka bifall till, nämligen reservation 7.

Herr talman! Jag tänkte säga några ord om folkoch bostadsräkningen, hyressättningen i de fall det inte finns någon marknad för lokaler och framför allt den statliga revisionen och illustrera problemen med revisionen med några reflexioner om försvarskostnaderna. Låt mig börja folk och bostadsräkningen. Folkpartiet vill inte ha någon ny registerbaserad folk och bostadsräkning. Vi menar att integritetskäl talar emot detta. Vi vill inte ha det som följer med, nämligen adressregister och yrkesregister. Det rimmar illa med en liberal syn på enskilda människors rätt till integritet. Vi menar att urvalsundersökningar utgör ett fullgott alternativ för de ändamål som är för handen. Därför kan anslaget i denna del minskas med 70 miljoner 1998 och 1999 och med 10 miljoner år 2000. Folkpartiet vill tillföra medel för en effektivare bekämpning av mc-relaterad brottslighet. Det gör vi genom att minska anslaget A 20. Sammanlagt rör det sig om 95 miljoner 1998-1999. Folkpartiet vill ändra på den metod som man kan kalla en syntetisk hyressättning av främst museilokaler. Dessa lokaler har ju många gånger ingen alternativ användning eller en mycket långsökt alternativ användning. I de fallen är det inte särskilt meningsfullt att använda den här metoden som på något sätt bygger på en marknadsprisbildning. Den marknaden finns inte i många fall när det gäller dessa museilokaler. Låt mig sedan gå över till mitt huvudbudskap. Det gäller revisionen. Riksdagens ställning är i dag alltför svag när budgeten väl är klubbad. Riksdagen har en stark ställning före besluten men ingen motsvarighet efter besluten. Vi menar att den statliga revisionen bör vara en viktigt del av riksdagens kontrollmakt och att riksdagen måste förbättra sina möjligheter att utvärdera hur avsatta medel används. Det bör därför inrättas en stark revision underställd riksdagen. Det här har ju en demokratisk aspekt, men jag skall inte gå in på den så mycket utan mer på den ekonomiska aspekten. Det handlar om riksdagens möjlighet att gentemot regeringen kontrollera hur regeringen verkställer de i riksdagen fattade besluten. Möjligen kommer jag att vrida över den här ansvarsdiskussionen från mera procedurinriktade frågor typ KU-anmälningar till politikens innehåll och de sakfrågor som man är missnöjd med. Den här revisionen bör vara oberoende. Det innebär att den styrelse eller den politiska instans det nu gäller som mottar en revisionsrapport inte skall kunna beordra några ändringar i den här rapporten eller begära omprövningar av en genomförd revision. Det innebär också att revisionen själv väljer ut lämpliga områden för granskning. Då är det viktigt att notera att om den här revisionen är fel, om den är missriktad eller undermåligt utförd skall det åtgärdas genom den kvalitetskontroll som offentlig debatt och remissförfarande innebär och som publicitet medför och inte genom administrativa ingripanden typ - litet tillspetsat - förhandscensur utförd av politiker. Då kan man ställa sig den fråga som jag just i dessa dagar tycker är litet intressant, nämligen om regeringens bristande kontroll av försvarets ekonomi hade kunnat förebyggas genom att man hade haft en oberoende revision som hade lytt under riksdagen. Låt oss då först begrunda vilka problemen har varit i försvaret. Enligt min mening är problemen två. Det ena är vad man kan kalla överplanering, dvs. försvaret har pressat in för mycket i sina budgetramar. Det har inte funnits pengar för det man har sagt sig vilja göra, och Försvarsdepartementet har inte förmått och hålla emot och sätta emot i den här typen av systematiskt agerande. Om man vill använda bildspråk kan man säga att försvaret har haft för vana att alltid beställa en kostym som varit för liten. Eftersom kostymen inte omedelbart skulle användas har man varit inriktad på att man skall banta. På det viset skulle man kunna banta sig in i den här kostymen om några år. Om man ändå inte skulle komma i kostymen har man gått till sin målsman, dvs. riksdagen, och begärt mer klädpengar för att lägga ut kostymen. Det är det ena problemet. Det andra problemet är att om man faktiskt lyckas med sin bantningskur och kommer in i kostymen är kostymen så trång att man inte kan röra sig inne i kostymen, dvs. vi har pengar enbart för ett försvar som står stilla, som i stort sett är parkerat. Så fort man då vill utbilda soldater eller repöva förband spricker kalkylerna. Det här har många regeringar och försvarsministrar haft problem med. Den här regeringen förefaller kanske haft ovanliga stora problem med svag budgetstyrning och kontroll av försvarskostnaderna. Då menar jag att ett från regeringar oberoende revisionsorgan hade sannolikt bättre kunnat exponera den här typen av problem och frimodigt kritiserat och hjälpt till att riva upp den typ av ganska destruktiv bugeteringstradition som har funnits. Riksdagen hade med sina krav, som då grundas på en oberoende revision, kunnat stärka det ekonomiskt alltför svaga Försvarsdepartementet. Man hade kanske kunnat spara åtskilliga miljoner, kanske t.o.m. miljarder, kronor till Statsverket och skattebetalarna om man ser det över en längre period och möjliggjort en mer rationell hantering av offentliga medel i försvaret och i Försvarsdepartementet. Jag tycker att man får försöka leva sig in i vad den oberoende revisionen faktiskt skulle betyda om man kan stärka denna. Jag tycker att just försvarets problem i dessa dagar är en bra illustration. Ett annat problem som kan användas som illustration är ju dessa transfereringssystem som två regeringar, den gamla borgerliga och de nuvarande socialdemokratiska, har gjort ganska stora förändringar i. Där har det, enligt min mening, funnits ett stort behov av att följa upp hur de här besluten har fungerat i praktiken och hur invånarna i landet och hushållen har anpassat sig till dessa beslut redan innan de är fattade och när de är fattade och hur man har ändrat sitt beteende. Den typ av politisk utpressning som finns i vissa lägen - och försvarskostnadsproblemen är ett exempel på detta - fungerar ju inte mot en oberoende revision. Den bör då på ett annat sätt kunna vara mera långsiktig, systeminriktad och immun mot politiska utspel och regionalpolitiska särintressen i analys, bedömning och presentation än vad en regeringen ofta förmår att vara. Den nuvarande regeringen har ju som bekant haft särskilda problem på denna punkt förefaller det som nu efteråt. Riksdagens uppföljning kan alltså inte bara handla om att granska regeringens planer för framtiden eller dess förehavanden just i dag. Riksdagen måste skaffa sig bättre möjligheter att kontrollera och långsiktigt och systeminriktat bedöma regeringens genomförande av i riksdagen fattade beslut.

Herr talman! I utskottsbetänkandet skriver man följande om vår motion som handlar om att starta ett könsstatistiskt projekt på Statistiska centralbyrån: "Motionärernas krav på en utbyggd jämställdhetsstatistik ger intryck av att denna statistik är dåligt utvecklad. Så är dock inte fallet." Då kan jag först konstatera att om man läser senaste numret av JämO:s tidning Jämsides, och speciellt Eva Nikells intervju med Agneta Stark, ser man att Agneta Stark inte delar den uppfattningen. Hela numret av Jämsides präglas av en ganska stark kritik av att man inte har lyckats på det här området. Agneta Stark säger bl.a.: Kvinnorna passar fortfarande inte in i den existerande tankemodellen. Det är som om det sitter en bild i beslutsfattarnas huvuden att den klassiska industriarbetaren skall resa sig i sin fulla längd, lägga bort släggan och gripa den virtuella någonting. Sedan är det också det här med begreppen. Jag tror att det var Karin Pilsäter som påpekade att det är skillnad på det könspolitiska perspektivet å ena sidan och jämställdhetsperspektivet å andra sidan. Det här med det könspolitiska är något betydligt vidare. Om utskottets ledamöter läser vår motion ser man att vi tar upp denna mycket grundläggande fråga, som handlar om perspektivet över huvud taget i det tänkande som finns bakom hela statistikuppbyggnaden, med nationalräkenskaperna osv. Timmen är sen, och jag tänker inte starta en lång teoretisk debatt om de här sakerna - ingen behöver vara orolig för det. Men jag vill sluta med att önska att Lisbet Calner något kommenterar den här problematiken och uttalar sig om det här. Det var ganska många stolta deklarationer från den nya regeringen efter förra valet om att det könspolitiska jämställdhetsperspektivet skulle genomsyra den ekonomiska politiken och inte minst genomsyra budgetarna. Tycker ni att regeringen, eller för all del vi i finansutskottet, har lyckats med det?

Herr talman! Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning innehåller en rik flora av anslag, närmare bestämt 23 centrala myndigheter och nämnder. Vad beträffar fem anslag finns det olika uppfattningar mellan partierna om medelstilldelningen enligt tabellen på s. 30 i betänkandet. 14 reservationer och 2 särskilda yttranden är fogade till betänkandet. De föregående talarna har med inlevelse redogjort för dessa. Utgiftsområdet omfattar institutioner vars verksamhet är inriktad på att följa och analysera den samhällsekonomiska och statsfinansiella utvecklingen, det finansiella systemet, förvaltningen av statens skuld, statistik, offentlig upphandling, granskning och utvärdering av statlig verksamhet, statens fastigheter och lokaler liksom stöd till de statliga myndigheterna m.m.

Mycket av detta har de föregående talarna tagit upp. Dessa målsättningar är vi också eniga om i utskottet, och vi tycker att det är positivt att dessa har redovisats för hela utgiftsområdet. Men utskottet vill gärna skicka med några ord på vägen vad gäller mål och resultatanalys på anslagsnivå. En viktig förutsättning för att riksdagen skall kunna ta ställning till fördelningen av utgifter på utgiftsområden är att det finns en resultatanalys av föregående års verksamhet. Det bör t.ex. vid budgetbedömningen finnas en bedömning av i vilken utsträckning som målen och resultaten har uppnåtts, och om de inte har nåtts skälen till detta. Om en myndighet har fått ändrade krav och därmed ändrad medelstilldelning bör detta återspeglas i målformuleringen. Utskottet anser att det nu när Konjunkturinstitutet får ökade resurser för att utveckla miljöräkenskaperna också bör framgå av regleringsbrevet att det ställs krav på resultatredovisning av det utvecklingsarbetet. Där antar utskottet t.ex. att Kristdemokraternas motion om miljöjusterad nettonationalprodukt, MNP, kommer att uppmärksammas. Sammantaget anser vi dock i utskottet att det har skett en ambitionshöjning vad gäller resultatredovisningen av utgiftsområdet i enlighet med de nya reglerna för budgethanteringen. Utskottet välkomnar detta och utgår från att utvecklingsarbetet i Regeringskansliet kommer att fortsätta med oförminskad kraft för att nå en effektiv resultatstyrning, bl.a. det som flera talare redan har varit inne på. Så går jag, herr talman, över till reservationerna. Lindblad, utgjuter sin galla över folk och bostadsräkningen, som de anser vara såväl "integritetskränkande informationshämtning" som försök att "restaurera en allt sämre fungerande svensk planhushållning". Det är till att ta fram det grova artilleriet - detta mot en verksamhet som riksdagen vid upprepade tillfällen uttalat sig för, dvs. uppbyggnaden av en registerbaserad folk och bostadsräkning. Fredrik Reinfeldt talade om kontroll och registerlycka. På middagsrasten ögnade jag igenom propositionen och betänkandet, men jag hittade inte de orden. Syftet är ju ingalunda att det skall kontrolleras. Syftet är att få ett bra underlag för bl.a. de beslut som vi fattar här i riksdagen. Som exempel har Miljöpartiet tagit skatteutjämningsbidraget. "Lycka" är någonting helt annat, Fredrik Reinfeldt. Nej, syftet med FoB är mycket mer prosaiskt än så. Kraven på hög kvalitet och aktualitet i hushållsstatistiken är stora. Kommunerna behöver en grundläggande hushållsstatistik för sin planering och resursfördelning. På det här sättet är det möjligt att framställa statistik enklare och oftare, till gagn för samhällsplaneringen. Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket är två myndigheter som i betydande utsträckning använder sig av denna statistik. Jag tror ingalunda att exemplet på myndigheter gör Fredrik Reinfeldt mer positiv, men det var de exempel som fanns i propositionen. Dessutom anser forskningen att man behöver dessa empiriska data. Det är ett otvetydigt behov för forskningens del. Men det bryr sig Fredrik Reinfeldt inte heller om. Numera är vi medlemmar i Europeiska unionen, och där pågår för närvarande ett arbete med att ta fram rekommendationer som skall gälla för nästa FoB. De syftar till att samordna, harmonisera och synkronisera medlemsländernas nästa FoB, som för Sveriges del beräknas bli färdig 2001. EU:s riktlinjer överensstämmer härvidlag med FN:s rekommendationer. Det är riktigt, som Fredrik Reinfeldt skriver i reservationen, att regeringen inte nämner någonting om integritet. Men det gör han själv desto mer. Det gör även Miljöpartiet, som visserligen anser att statistiken behövs i samhällsplaneringen men tydligen anser att det är alltför inträngande och personlighetskränkande att samla in uppgifter på detta sätt. Min enkla fråga till Miljöpartiet blir naturligtvis: Hur tänker ni gå till väga för att samla in de uppgifter som enligt er behövs i samhällsplaneringen? Folkpartiet säger också nej till FoB av integritetsskäl. När det gäller integritetsfrågorna kan jag bara säga att jag själv inte har några problem med att jag finns i något register, där det står att jag bor i parhus, att jag har kakel i badrummet, vilket yrke jag har och vilken postadress jag har. Jag kan bara konstatera att det finns olika uppfattningar om detta. Jag respekterar det, men jag tror inte att vi kan övertyga varandra om motsatsen. Den oenigheten lär vi få leva med. Fredrik Reinfeldt undrade vad som är rätt i sammanhanget, men det är en omöjlig fråga. Jag tror inte att det finns något som är rätt i detta, utan vi har olika uppfattningar. Det får vi leva med, som jag sade. Det finns ett anslag som heter A 20 Kontrollfunktion i staten. Carl B Hamilton talade också om det. Regeringen föreslår att vi skall reservera 120 miljoner till den verksamheten. De pengarna skall bl.a. användas till effektivare skattekontroll och till att beivra fusk och systembrister i välfärdssystemen - kort sagt till att våra gemensamma medel används på bästa och mest riktiga sätt. Här vill Folkpartiet minska anslaget med 45 miljoner och i stället satsa på den mc-relaterade brottsligheten. Det är visserligen behjärtansvärt, men man tar pengar från ett konto som redan bekostar sådan verksamhet. När vi fattade beslut om utgiftsramar i november ville Folkpartiet ge skattemyndigheterna 50 miljoner och försäkringskassorna 80 miljoner just för att begränsa fusket med t.ex. moms, bostadsbidrag och underhållsbidrag. Dessutom säger Folkpartiet att de föreslagna satsningarna förutses leda till att man redan nästa år kan spara inte mindre än 2,2 miljarder kronor på minskat fusk. Är det på det viset är det synd att riksdagen inte fattade det beslutet, men jag tror inte riktigt att det är så. Jag vill att Carl B Hamilton förklarar logiken i omstuvningarna och framför allt hur man i budgeten kan tillgodoräkna sig flera miljarder i intäkter på dessa omstuvningar. Är det inte väldigt hypotetiska resurser att fördela på vård och omsorg, t.ex.? Varför minska med 45 miljoner i en verksamhet som just sysslar med något som Folkpartiet och alla andra tycker är bra - som ser till att våra gemensamma medel används på ett rätt och riktigt sätt? När det gäller reservationerna med krav på en bättre och mer utvecklad könsuppdelad statistik från Vänstern och Miljöpartiet vill jag framföra följande. Kraven i motionerna ger intryck av att jämställdhetsstatistiken skulle vara dåligt utvecklad. Det är precis det som vi säger i betänkandet. Jag har också läst det. Utskottets majoritet håller inte med om detta. Redan 1994 klassificerades jämställdhetsstatistik som officiell statistik. Grunden för detta var den nationella handlingsplan för jämställdhet som riksdagen då fastställde. Det var en socialdemokratisk regering. I dag finns det en förordning som säger att individbaserad officiell statistik skall vara könsuppdelad om inte särskilda skäl talar däremot. SCB har dessutom inrättat ett särskilt program för arbetet med jämställdhetsstatistiken, och trots att man har fått besparingskrav säger man att ambitionen att klara av jämställdhetsstatistiken inte skall sänkas. För all individstatistik som SCB samlar in finns det uppgift om kön. Statistiken redovisas också regelmässigt könsuppdelad. SCB:s undersökningar ULF - undersökning om levnadsförhållanden - och HINK, som gäller hushållens inkomster, kan också analyseras ur ett könsperspektiv. Med de resurser som står till förfogande anser utskottets majoritet att det inte finns någon anledning att tillstyrka reservationernas krav. Men Johan Lönnroth har naturligtvis rätt: Det finns ingenting som är så bra att det inte kan göras bättre. Jag skall naturligtvis gå till mitt rum och läsa på i Jämsides. Jag tror säkert att det står många sanningar där och att vi kan förbättra könsperspektivet i politiken. Den statliga revisionen, som många har uppehållit sig litet längre vid, har blivit en följetong i finansutskottets verksamhet. Jag minns inte riktigt vilket avsnitt vi är inne på nu, men det börjar nog komma upp i tvåsiffriga tal vid det här laget. Moderaterna, Folkpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna, stödda av Vänstern i en egen reservation, skriver att riksdagen främst diskuterar framtida utgifter och enskilda statsråds uppträdande, men inte tillräckligt den statsfinansiellt och samhällsekonomiskt viktiga frågan om verkningarna av och effektiviteten i användandet av offentliga medel. Jag tycker att ni har rätt. Men jag tycker att ni har fel när ni tror att ännu en utredning skulle kunna ändra på detta förhållande. Man brukar prata om orsak och verkan. Har Fredrik Reinfeldt tänkt på vem som är snabbast med att anmäla statsråden till KU för att där prata om hur de bär sig åt? Den statliga revisionen har varit föremål för flera utredningar. Den senaste var riksdagens revisionsutredning, som avslutade sitt arbete så sent som i oktober i år. Den är överlämnad till talmanskonferensen, som ännu inte fattat beslut om förslaget. Jag tycker att det är rätt förståndigt att avvakta den behandlingen innan vi tar några nya initiativ i frågan. Dessutom anser jag att det redan nu finns möjligheter för utskottsledamöterna att ta initiativ och lämna förslag till revisorerna om verksamheter man vill ha belysta och sedan diskutera i utskottet. Jag tror inte att jag överdriver om jag påstår att ingen av oss i utskottet har varit särskilt initiativrik härvidlag. Utskottsmajoriteten anser inte att det är fel om Riksgäldskontorets hushållsupplåning kan ge staten lägre upplåningskostnader. Att det skulle innebära konkurrens med de privatägda bankerna bekymrar oss mindre. Konkurrens finns ju redan när det gäller upplåning på penning och obligationsmarknaden, t.ex. Av senare veckors kritik mot bankernas höga avgifter och långsamma hantering av transaktioner drar jag snarare slutsatsen att konkurrensen är för liten. Vart har Moderaternas marknadstänkande tagit vägen? I enligt mitt förmenande alltför många andra sammanhang är konkurrens det som Moderaterna anser skall göra det bättre för människor. Varför gäller inte det penningtransaktioner? Riksgälden skall inte ha direktkontakt med medborgarna, sade Fredrik Reinfeldt. Det låter som rena instruktionsförbudet. Jag skall be att från en jordbruksutskottsledamot få meddela att det inte är en tjur som idkar avkastning i riksgäldens reklam. Det är en häst som uppträder i en rodeo. med reglemente för Allmänna pensionsfonden. Utskottets majoritet tillstyrker förändringen. Liksom regeringen ser utskottet flera fördelar med att fondens roll som kapitalförvaltare renodlas genom att endast indirekt ägande av fastigheter blir möjligt, dvs. att AP-fondens fastigheter kommer att drivas i bolagsform. Utskottet instämmer inte i Johan Lönnroths reservationskrav att en ytterligare utvärdering skall göras innan definitivt beslut fattas i frågan. Herr talman! Med det anförda tillstyrker jag finansutskottets betänkande nr 2 och yrkar avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Låt mig börja med att yrka bifall till reservation nr 2 - Folkpartiets reservation. Jag tycker att Lisbet Calner tar för lätt på integritetsfrågorna i samband med folk och bostadsräkningen. Vi har sett hur medborgare har röstat med fötterna genom att inte delta i de tidigare folk och bostadsräkningarna. Vi har också sett väldigt starka reaktioner hos människor i samband med det som hette Metropolit eller Metropolprojektet i Stockholm. Det visar, tycker jag, att medborgarna i ett modernt samhälle är mycket skeptiska mot denna typ av undersökningar. Om undersökningarna över huvud taget skall vara framgångsrika och ha ett vetenskapligt värde går det inte att tillämpa de metoder som man nu gör. De är alltför integritetskränkande. Därför bör man använda sig av urvalsundersökningar. Man kommer inte att få lika mycket information, men om man strävar efter så mycket information som Lisbet Calner gör kommer man i konflikt med integritetskraven. Lisbet Calner sade att hon själv inte har något problem med integritetsfrågan. Det är ett livsfarligt uttalande. Det innebär att det inte finns någon anledning för mig att stå upp för den allmänna principen om integritet om jag har rent mjöl i påsen. Det finns samhällen som Lisbet Calner absolut inte vill identifiera sig med där man har fört denna typ av resonemang. Man har själv rent mjöl i påsen, och då skall alla andra ha det. De som inte har rent mjöl i påsen - de som inte accepterar integritetskränkningen - är skumma. Jag tror inte att det är den situationen Lisbet Calner vill ha.
Herr talman! Det var heller inte det jag menade. Jag menade precis det jag sade. Jag försökte också anlägga en ödmjuk ton. Jag sade att jag inte vet vad som är rätt och fel i denna fråga och att jag respekterar andra åsikter. Det system vi har innebär att det är majoriteten som fattar beslut och att de besluten sedan verkställs. Jag tycker inte att jag tar för lätt på integritetsfrågorna. Jag vet inte om det hette Metropol eller Metropolitprojektet - Carl B Hamilton gjorde mig förvirrad - men om jag minns rätt handlade det om hälsotillstånd och sjukdomar. Sådana saker skall väl ändå inte ingå i folk och bostadsräkningen. Jag tycker att den jämförelsen haltar litet grand.
Herr talman! Det är riktigt som Lisbet Calner säger att det fanns andra uppgifter i Metropolitprojektet. Men vad jag vill peka på är att jag tror att man i Sverige på 1990-talet inte är beredd att acceptera den typ av undersökningar som Metropolit var - den startades på 50-talet - och inte heller den gamla typen av folkoch bostadsräkningar eller den nya modell som man nu diskuterar. Låt mig också i denna replik passa på att svara på den fråga som Lisbet Calner ställde till mig om anslaget A 20. Vi menar att vi inför en bättre metod genom att trycka på för en oberoende revision underställd riksdagen. Jag menar att det är den stora frågan i det här betänkandet. Vi får då en bättre kontroll och styrning från riksdagens sida av statens budget. Jag tycker som sagt att både försvarsutgifterna och alla de beslut som har fattats beträffande transfereringssystemen är trista exempel på att riksdagen har haft för dålig kraft i uppföljningen av sina egna beslut. Det bör man göra någonting åt. Vi ser ju inte en ny utredning som ett mål i sig, utan en bra utredning skall leda till en bra ny typ av revision.
Herr talman! Nej, jag misstänkte inte alls att Carl B Hamilton tror att en ny utredning är någonting i sig. Men nu ligger faktiskt riksdagens revisionsutredning obehandlad, så att säga. Jag kan inte heller hålla med om att det är revisionen som är den stora frågan i dag. Den stora frågan är faktiskt de 23 nämnder och styrelser som vi i dag tillstyrker anslag till. Det har kommit fram många intressanta synpunkter om revisionen i dag, och dem kommer vi att få möjlighet att diskutera den dag då riksdagen skall fatta beslut om huruvida vi skall ha den revision vi har i dag eller inte. Den diskussionen ligger framför oss.
Herr talman! Lisbet Calner har mycket riktigt påpekat att jag har kallat en häst för en tjur, och för detta får jag ge henne credit. Å andra sidan har Lisbet Calner här kallat förtroendevald granskning i Riksdagens revisorer för riktig revision. Vi har alltså båda blandat bort korten på litet olika sätt. Den grundläggande kritiken mot det sätt på vilket vi reviderar statlig verksamhet är just att revisionen är partssammansatt, att det finns ett parlamentariskt inflytande. Lisbet Calner beskrev själv hur detta kan leda till initiativ i utskott och liknande. Det finns vedertagen internationell praxis på detta område för vad som är riktig revision. Honnörsorden är just oberoende och att valet av granskningsobjektet inte sker med politiska förtecken och sker utifrån kriterierna väsentlighet och risk. Problemet med liggande utredningar, som Lisbet Calner har refererat, är att de alla har utgått från att de måste presentera ett förslag som liknar status quo. Man har alltså i grunden inte ställt sig frågan: Är den förtroendemannastyrda revisionen likvärdig med den professionellt uppbyggda, oberoende granskningen? Den grundfrågan tror jag att Lisbet Calner måste svara på först, innan man säger hur man skall hantera de olika utredningarna. Annars är inte t.ex. riksdagens revisionsutredning särskilt mycket värd. Det enda den gör är att på två olika sätt förflytta människor mellan Riksdagens revisorer och RRV utan att lösa just den här konflikten: Vad är riktig, oberoende granskning och vad är förtroendegranskning?
Herr talman! Jag hävdar nog i alla fall att den här diskussionen är lämplig att ta när vi har fått ett förslag på riksdagens bord och kan diskutera det i utskotten. Men jag vill också säga att med vår förvaltningstradition med självständiga myndigheter tycker jag nog att den uppdelning som vi har i dag inte är så tokig som Fredrik Reinfeldt försöker ge sken av. Men som sagt var: Låt oss ta en grundlig och rejäl diskussion om detta när det nu ändå finns förslag i en utredning. Jag tycker inte att vi skall fatta några beslut eller avkräva varandra absoluta ståndpunkter och ställningstaganden här i dagens diskussion om samhällsekonomi och finansförvaltning.
Herr talman! Nu har ändå dagens ärende den karaktären att de här frågorna dyker upp. Jag har noterat att Lisbet Calner inte vill ge något besked i den här frågan, och frågan kommer mycket riktigt att återkomma. Tro bara inte att vi har lösningen framför oss i de utredningar som ligger på riksdagens bord. De har alla det systemfelet att deras utgångspunkt är en värld där vi skall fortsätta med en uppdelning i Riksdagens revisorer och RRV underställt regeringen, underförstått med RRV som det starkare organet. Där ligger själva grundfelet. Vi behöver ett starkare oberoende organ underställt riksdagen för att få trovärdig och bra uppföljning av de pengar vi avsätter till olika verksamheter. När det gäller folk och bostadsräkningar tyckte jag att Carl B Hamilton på ett utmärkt sätt utredde integritetsskälen för att vara emot dessa. Jag kan bara biträda det. När det gäller riksgäldsresonemangen ber jag att få påpeka att det var kundkontakt jag ansåg att riksgälden inte skulle ha. Det är alldeles korrekt att vi moderater är för konkurrens, men den som skall uppbåda denna konkurrens är inte staten. Det blir alltid fel när staten eller olika offentliga organ tror sig vara en spelare på marknaden. Det har alltid visat sig att man utnyttjar stordriftsfördelar och den nära kontakt med politiska partier som ofta föreligger när stat, kommun eller landsting agerar. Det är därför som det är klokt att låta marknader agera med fria, oberoende aktörer, men staten bör inte vara en av dem. Det är detta som är det principiellt intressanta med att riksgälden nu går ut i stora, betalda annonser och försöker få folk att sätta sina sparpengar där - på den avkastande hästen, vilket vi i dag har lärt oss att det är.
Herr talman! När det gäller revisionen och den liggande utredningen var, om jag inte missminner mig, de moderata revisorerna i remissyttrandet eniga med de övriga revisorerna om att ha kvar de nuvarande arbetsformerna. Det är väl bara att konstatera att det finns olika uppfattningar inte bara mellan partierna utan också, som moderaterna har visat i det här betänkandet, inom partierna.

Herr talman! Jag skall börja med att å Johan Lönnroths vägnar be om ursäkt för att han inte bevistar kammaren längre, men partiet har julfest i kväll och han vill väl närvara där också. Jag går sedan över till ärendet. Jag tänkte också prata litet grand om revisionen. Jag satt själv med i riksdagens revisionsutredning, och jag tyckte att det bedrevs ett väldigt bra arbete där under Bengt K Å Johanssons ledning. Vi gick igenom i stort sett hela Europas revision, hur de olika ländernas modeller såg ut. Vi hade inne i stort sett alla revisionsinstanser i landet som sysslar med statlig revision osv. och fick höra vad de tyckte om den statliga revisionen, hur de arbetade nu och kanske litet grand också om hur man alternativt skulle kunna arbeta. I somras bröt det också ut en våldsam debatt om revisionen, och det tycker jag är positivt. Jag tycker att det är oerhört intressant när plötsligt revisionen och granskningen börjar diskuteras offentligt. Tyvärr var inte den debatten helt saklig i alla delar, och den var dessutom föranledd av att Revisionsutredningen hade skickat ut en underhandsremiss där man hade vissa synpunkter. Det här tog hus i - hrm, hrm - på vissa ställen. Det intressanta med Revisionsutredningen var att man som grundbult faktiskt hade diskussionen om revisionens oberoende och hur detta skulle säkras. Hela tiden gick diskussionen ut på att Caesars hustru inte fick misstänkas. Det var den utgångspunkten vi hade hela tiden. Vad innebär då oberoende och beroende? Ja, oberoende i revisionssammanhang innebär att revisionen skall vara oberoende i förhållande till sina uppdragsgivare och till de instanser som skall granskas. Det är de två fundamentala grundbultarna där. Oberoendet skall gälla såväl valet av revisionsobjekt som genomförandet av revisionen. I staten har vi i dag två revisionsorgan - dels Båda två har på var sitt sätt svårt att helt hävda oberoendet gentemot sina uppdragsgivare. Riksdagens revisorer genom att de politiskt valda revisorerna, precis som Fredrik Reinfeldt här har sagt, har ett visst inflytande över urvalet av revisioner och, som också har sagts från talarstolen förut, att det inte helt sällan förekommer att de professionella revisorernas rapporter tvättas innan de redovisas. Detta sker naturligtvis eftersom revisorernas rapporter nästan alltid är enhälliga, och de eftersträvar konsensus. RRV å sin sida är direkt underställt regeringen för att granska myndigheter under regeringen. Det är dessutom inte ett renodlat revisionsorgan utan har även omfattande uppgifter av helt annat slag. Det som också är ganska viktigt att konstatera här är att regeringen i stigande grad till RRV ger utredningsuppdrag som i huvudsak utförs av Riksrevisionsverkets avdelning för effektivitetsrevision. Det är också ett visst beroende av dem man skall hjälpa till att granska. Generellt sätt kan man säga att det egentligen inte finns något revisionsorgan som är fullständigt oberoende. Sedan kan man naturligtvis diskutera vilket av de två revisionsorganen, Riksdagens revisorer eller RRV, som är mest oberoende. Jag tänker inte gå in i den diskussionen här i dag. Den får vi ta vid ett senare tillfälle. Men jag vill påpeka att i båda dessa revisionsorgan utförs en yrkesmässig revision. I båda fallen utförs arbete av tjänstemän enligt internationellt vedertagna metoder, dvs. god redovisningssed. Båda organens val av väg styrs av de två viktigaste kriterierna risk och väsentlighet, precis som har tagits upp här förut. När riksdagens revisionsutredning arbetade och vi i stort sett skulle börja ta tag i de svårare frågorna damp regeringens budgetproposition ned. Sedan var den utredningen död. När man i budgetpropositionen säger att så här skall det vara, det är redan bestämt, det är klart, vad finns det då för anledning att fortsätta en utredning? Därför blev det minst sagt rumphugget på slutet. Jag beklagar det. Vi hade nog behövt ett halvår till för att komma fram till någonting. Jag tror att vi hade kunnat komma fram till någonting bra. Jag delar den grundläggande uppfattning som reservanterna har i reservation 7, men jag har kommit fram till en annan lösning. Jag tror inte på en riksrevisor. Jag tror snarare att man skall välja en annan modell, precis som Riksdagens revisorer genom att plocka folk från Riksrevisionsverket. Det innebär att man plockar bort effektivitetsrevisionen från Riksrevisionsverket. Sedan har de kvar de uppdrag de har för regeringen. Dessutom har de kvar den årliga revisionen. Effektivitetsrevisionen skulle skötas av Riksdagens revisorer med hela den öppenhet som då skulle bli möjlig. Men då måste man naturligtvis koppla Riksdagens revisorer till ett revisionsutskott i stället. Då får vi den totala politiska granskningen, och vi får fram rapporterna otvättade. Det tycker jag som sagt är väldigt viktigt. Utredningen hade betydligt vidare ambitioner än som sagts i kammaren förut. Det fanns ambitioner att komma fram till någonting. Men de ströks automatiskt när vi fick budgetpropositionen. Då var det inte särskilt stor mening att fortsätta. Då hade regeringen satt ned sin fot. Man blev rädd, skulle jag vilja säga, för Riksrevisionsverkets våldsamma attack i sammanhanget. Men jag välkomnar en utredning. Vi har ett mycket bra basmaterial att utgå från nu, och en sådan utredning skulle kunna jobba ganska snabbt. Jag yrkar bifall till reservation nr 8.

Herr talman! Jag börjar bli alltmer konfunderad när det gäller resonemanget om hur revisionen skall vara utformad. Det visar sig att även Vänsterns ledamot i Riksdagens revisorer har varit med på remissyttrandet om att de nuvarande arbetsformerna skall behållas. Det behövs nog en ordentlig diskussion om detta, inte bara som jag sade tidigare mellan partierna utan också inom partierna så att vi får klart för oss vad vi egentligen tycker i den här frågan. Herr talman! Jag tycker att vi får acceptera Johan Lönnroths ursäkt. Inte kan väl finansutskottet inbilla sig att vi med samhällsekonomi och finansförvaltning kan konkurrera med Vänsterns julfest.
Herr talman! Jag skall meddela Johan Lönnroth det Lisbet Calner har sagt när jag träffar honom efter det att jag också har avvikit, för att gå på skatteutskottets julfest får jag väl tillägga. Det remissyttrande som kom från Riksdagens revisorer tror jag inte till fullo behandlade de förslagen. Vi hade då ännu inte arbetat fram förslag. Frågan var ju om vi skulle ha kvar organisationen som den var. Det var det revisorerna svarade på. Det finns inte någon skillnad i uppfattning mellan mig och Vänsterpartiets representant hos revisorerna, Lars Bäckström, om vi skall välja en annan typ av revisionsorgan. Det de svarade på var någonting helt annat. Det kan inte Lisbet Calner ta in i den här diskussionen för det hör inte hemma här.

Herr talman! Jag skall ägna några minuter åt AP Det har två syften, dels att ge statskassan större inkomster, dels är det ett sätt att hyfsa till siffrorna inför kommande budgetår. Tyvärr kan hyresgästerna drabbas av det här. Som tur är har utskottet ändrat sin tidigare inställning att ombildningslagen, dvs. rätten för hyresgästerna att ombilda en fastighet till bostadsrätt, skulle hoppas över. Nu blev det inte så utan hembudsreglerna omfattar även AP-fondens fastigheter vid bolagisering. Hyresgästerna skall ges rätt att intresseanmäla en överlåtelse till bostadsrättsförening, och fastighetsägaren kan pröva hembudet i Hyresnämnden. Det finns ändå en viss problematik runt bolagiseringsfrågan. Risken är stor att AP-fondernas bolag säljer fastigheterna när väl bolagiseringen är genomförd. Om inte hyresgästerna vid bolagiseringen lämnat en intresseanmälan att ombilda fastigheten till bostadsrättsförening är loppet kört i fortsättningen. Ombildningslagen gäller inte vid försäljning av aktier och andelar i bolag. Hyresgäster som bor i fastigheter under dessa förhållanden har inte rätt att ta över fastigheten vid försäljning. En stor utförsäljning kan också störa stabiliteten på bostadsmarknaden och kan försvåra t.ex. nyproduktion i de delar av landet där det börjar bli aktuellt, framför allt i våra storstadsområden. Det här sammantaget ger anledning till en ny utvärdering, men också skäl att komplettera med tilläggsuppdrag. Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att aktualisera frågan om rätten till ombildning till bostadsrätt även vid försäljning av aktier eller andelar i bolag. Om detta var Vänsterpartiet och Socialdemokraterna rörande överens vid behandlingen av bostadsutskottets betänkande BoU22 från 1991/92 under de borgerliga regeringsåren. I Socialdemokraternas reservation kan man läsa följande: Utskottet delar motionärens uppfattning om att det finns anledning att överväga en ändring av lagstiftningen så att hyresgäster i en fastighet som ägs av ett bolag får möjlighet till ombildning om bolaget säljer sina aktier och andelar. Genom bolagiseringen av AP-fondernas fastighetsinnehav försvinner alltså möjligheten till ombildning för de hyresgäster som så vill. Det är ju beklagligt på längre sikt. Till sist vill jag dock understryka att Vänsterpartiet inte motsätter sig viss utförsäljning av statligt ägda fastigheter. Tvärtom har vi föreslagit en viss utförsäljning av Vasakronans fastighetsbestånd till förmån för kommunala bostadsbolag i kris. I vårt budgetalternativ för åren 1999 och 2000 avsätter vi 1 miljard kronor för vardera året från dessa utförsäljningar till förmån för rekonstruktion och hjälp till kommuner där både den kommunala ekonomin och bostadsbolagens ekonomi befinner sig i stora svårigheter. Om inget rejält görs blir det en tickande bomb som kan få stora konsekvenser för verksamheterna i dessa kommuner. Här behövs krafttag. Vi ser med förväntan fram emot sådana förslag i den kommande regionalpolitiska propositionen eller i den gång på gång uppskjutna bostadspolitiska propositionen. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation 13.

Herr talman! En enkel replik till Owe Hellberg. Första och tredje fondstyrelsernas fastighetsinnehav utgörs till 20 % av bostäder och resten är kommersiella fastigheter, framför allt kontor. Jag ville påpeka detta eftersom Owe Hellberg pratade om denna jättestora utförsäljning som skulle kunna komma till stånd.
Herr talman! Det var inte i första hand anledningen till att jag sade vad jag sade. Nu gäller det den principiella frågan, dvs. hyresgästernas rätt till ombildning oavsett om det är ett bolag som äger fastigheterna eller om de ägs på ett annat sätt. Staten medverkar faktiskt till att göra det hela svårare med bolagiseringen. Därför bör man se över detta i samband med den utvärdering som skall göras.

Herr talman! Här gäller det anslag på ett ganska blandat utgiftsområde. Vi från Miljöpartiets sida vill se till att det blir bättre statistik för att kunna upprätta en bra grön BNP-beräkning, att kunna upprätta gröna nationalräkenskaper, men också för att kunna beräkna utvecklingen av miljöskulden. Det här är viktiga underlag för de ekonomiskpolitiska beslut som vi saknar i riksdagens behandling i dag. Vi får i stället lita på helt andra organ med betydligt sämre möjligheter för att få en någorlunda bedömning av hur miljöverkligheten ser ut ur ekonomisk synpunkt. Det finns en brist, och vi menar att det är dags med en systematisk uppbyggnad. Statistik behövs i ökad utsträckning. Det kräver också att mer pengar satsas på Konjunkturinstitutet, som också lyder under det här området. Även där behöver det anställas fler. I dag finns det bara en anställd som jobbar med den typen av frågor. Vi skulle behöva fler för att kunna bygga upp en bra grön BNP-beräkning - eller BNI-beräkning. Huvudsaken är att vi får ett bättre underlag till de ekonomiska propositionerna så att vi kan fatta klokare beslut. Vi i Miljöpartiet anser att effektivitetsrevisionen behöver förstärkas så att vi får bättre underlag till riksdagen i det avseendet, så att vi bättre vet hur anslagen används, hur det fungerar ute i verkligheten. Vi föreslår därför mer pengar till Riksdagens revisorer och deras effektivitetsrevision. Vi tycker också att Riksdagens revisionsutredning, som flera andra talare har nämnt i dag, inte riktigt nådde fram till målet utan snavade över målsnöret. I varje fall slutfördes inte arbetet så som vi i utredningen hade tänkt oss. Det behövs en utredning för att se över detta på ett bättre sätt. Vi i Miljöpartiet anser att det bör finnas en samlad effektivitetsrevision i ett oberoende revisionsorgan under riksdagen. Vi motsätter oss av integritetsskäl folk och bostadsräkningen. Alltför långtgående ingrepp i den personliga integriteten har gjorts i de sammanhangen, även i den nya varianten. Det är viktigt att fråga sig vilken statistik som behövs. Det skall inte bara samlas in allt möjligt, även sådant som egentligen inte behövs ur samhällets synpunkt. Det finns skäl att begränsa så mycket som möjligt och bara ta fram det som behövs för samhällsplaneringen. Det går alltid att hävda från politiker och samhällsplanerarhåll att man behöver veta mer och mer. Då finns det egentligen ingen gräns för hur långt man kan gripa in mot den enskilda individen. Det är helt oacceptabelt med en sådan attityd. Jag tycker tyvärr att Lisbet Calner visade det här. Vi vet att det behövs bra underlag för kostnadsutjämningen mellan kommuner och mellan landsting. Det behövs förstärkning på SCB. Men då skall det vara sådan information som behövs för utjämningen och inte en mängd annat, så som det finns i folk och bostadsräkningen. Likadant är det om det finns andra speciella behov som behöver ses över. Då går det att klara sig med enkäter, stickprov och urvalsundersökningar. På det sättet kan man begränsa ingreppen i den personliga integriteten. Det är också svaret på de frågor Lisbet Calner ställde till Miljöpartiet, dvs. hur vi vill samla in statistiken. Det skall vara en förstärkning av SCB där det behövs, men också enkät och stickprovsundersökningar vid behov. Även jämställdhetsstatistiken behöver förbättras. Det är också ett skäl till att vi vill plussa på för Statistiska centralbyrån. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 4. Sedan några ord om reservation 11, som jag också yrkar bifall till. Den handlar om etiska investeringar. Det finns en lång rad statliga fonder och stiftelser där det förvaltas mycket kapital. Vi menar att kapitalet även borde placeras utifrån etiska utgångspunkter. Det skall vara positivt genom att välja att placera kapitalet där vi vet att det finns företag som arbetar för miljöförbättrade energikällor, för återvinning, för hälsovård, men också att undvika placeringar som stimulerar miljöförstörande verksamheter och leder till ökade hälsoproblem, t.ex. tobaks och alkoholindustrin. Det här kan ge ekonomiska fördelar. Det blir färre miljörisker, mindre risk för bojkotter från allmänheten. Det finns också skäl att tro att den typen av verksamheter som är etiskt riktiga också har en bättre tillväxtpotential i framtiden. Vi menar att målet bör vara att 25 % av de statliga fondernas och stiftelsernas kapital skall placeras etiskt.

Herr talman! Betänkandet avser de allmänna bidragen till kommunerna. Där har vi moderater presenterat ett alternativ som skiljer sig ganska mycket från regeringens. Det alternativet finns väl presenterat i våra motioner och i våra reservationer som är fogade till betänkandet. Jag kommer, herr talman, närmast att ge en del ytterligare kommentarer i anslutning till de texter som där finns. Kommunerna och landstingen disponerar i dag intäkter på mer än 425 miljarder kronor. Det är en bra bit över 500 miljarder om även kommunala bolag räknas in. Ca 380 miljarder utgörs av skattemedel. Kommunsektorns andel av den totala ekonomin är därmed nära 30 %, en internationellt unikt hög siffra. Medborgare i ett land som satsar så stora pengar i den lokala, nära verksamheten borde kunna få en väldigt god service som de är nöjda med. Men de två senaste årens utveckling visar nästan övertydligt att så inte är fallet. Gång på gång ser vi exempel på att något har gått snett under dessa år av socialdemokratiskt styre i riksdagen, av socialdemokratiskt styre i samtliga landsting utom ett och av socialdemokratiskt styre i en stor majoritet av kommunerna. Finns det möjligen ett samband med just detta förhållande? Medan vårdköerna i sjukvården försvann under de borgerliga åren 1991-1994 har de återvänt med förnyad styrka under de senaste åren. Medan man fick mera för varje satsad krona i kommunal verksamhet i början av 1990-talet, tack vare avreglering och minskad statlig detaljstyrning, upplever vi nu att själva kärnverksamheten i vissa kommuner inte fungerar bra. Krisen för äldreomsorgen är inte i första hand en fråga om pengar utan om hur man bedriver och skapar förutsättningar för bra äldreomsorg. Här har många socialdemokratiskt styrda kommuner, illa klämda av egen partiretorik, inte förstått eller inte förmått att leva upp till sina uppdrag. Den kommunala kärnverksamheten, det som kommunerna finns till för, har försummats. I stället har man ofta byggt ut sidoverksamheter som slukat såväl kompetens som pengar som borde ha stått till förfogande för att garantera kvalitet i det man skall ägna sig åt. Jag har själv med stigande förvåning i min hemkommun sett hur detta skett. Ibland förstärks bilden av dyrbara låtsaslekar med beställar-utförar-modeller med nästan enbart interna aktörer. Inte förvånande tyder aktuell statistik på att kommuner nu satsar mer på overheadverksamhet och byråkrati, medan man förra mandatperioden effektiviserade verksamheten samtidigt som man koncentrerade resurserna dit. Produktiviteten i kommunsektorn ökade då som aldrig förr. Vems är då ansvaret när missförhållanden och bristande kvalitet uppdagas? Vems är ansvaret om en kommunal kärnverksamhet som äldreomsorgen inte fungerar? Jo, det här är den berörda kommunens, dess politiskt valda lednings, ansvar. Jag har redan sagt att detta för de flesta kommuner inte i första hand är en pengafråga. Med en total budget på 425 miljarder kronor i intäkter inser var och en att pengarna skall räcka till det väsentligaste. Det finns faktiskt metoder och vägar som står öppna för att god kvalitet också kan åstadkommas utan att det krävs stora resurstillskott i form av pengar. Däremot krävs det ofta resurstillskott i form av kompetens, kunnande, omtanke och, inte minst, lyhördhet för nya och bättre vägar att åstadkomma önskat resultat. Monopolverksamhet däremot är inte den bästa grogrunden för den typen av resurstillskott. Herr talman! Just mot denna bakgrund är det trist att konstatera att utskottsmajoriteten i detta ärende, som handlar om kommunal ekonomi, valt att på nytt stänga dörren för den förnyelse av kommunal verksamhet som vi moderater förordar och som staten måste bejaka för att kommunerna skall kunna sköta sitt uppdrag på ett bra sätt. Det är än mera trist att märka hur Socialdemokraterna nu i sin debatt ute i landet tillåter ett eventuellt tillskott på 4 miljarder kronor år 1999 och år 2000 till kommunala budgetar som totalt omsätter mer än 500 miljarder kronor. De här 4 miljarderna påstås vara avgörande för välfärden. På detta enkla sätt skall man kanske få människor att rösta på Socialdemokraterna och mobilisera dem mot Moderaterna. Herr talman! Avgörande för vår välfärd är att de pengar som kommunerna redan i dag disponerar används på bästa sätt, att de kan öka när landets ekonomi växer på grund av en sådan ekonomisk politik från statens sida som främjar en uthållig tillväxt. Det är onekligen cyniskt, men kanske symtomatiskt, när socialdemokrater resonerar som om det är de sista slantarna på marginalen i ökat statsbidrag som skall användas till bättre äldreomsorg. Sonia Karlsson - kommunfullmäktigeordförande från i det här sammanhanget inte okända Motala - skall strax föra socialdemokraternas talan här och hon vet säkert bättre. Det finns redan i dag pengar hos kommunerna som kan användas bättre, som kan användas till att få en god kvalitet på kommunal kärnverksamhet t.ex. Passa samtidigt på att höja debattnivån ute i landet genom att här säga det som är en självklarhet, dvs. att det är viktigt använda pengarna väl! Herr talman! I övrigt skall jag helt kortfattat ta upp den inomkommunala skatteutjämningen, som ju infördes för ett par år sedan och som enligt moderat uppfattning är grundlagsstridig. Därför bör den ersättas med ett nytt system där staten tillför bidrag till de kommuner som har en för sina uppgifter otillräcklig egen skattekraft. Dagens inomkommunala skattesystem gör också kommunerna helt oberoende av hur den egna skattekraften utvecklas. Det är bara medelskattekraften i riket som är intressant. Ett sådant system uppmuntrar inte precis kommunerna att medverka till ekonomisk tillväxt. Det är intressant att notera att ibland när ekonomer och andra diskuterar vad enskilda kommuner kan göra för att förbättra sin ekonomiska situation - det talas om diverse satsningar, t.ex. om idrottsevenemang som i den debatt som vi hade om OS i Stockholm år 2004 - säger man att skattekraften då kanske ökar och kommunen får in mera pengar. Det hela skulle då kunna gå ihop. Då tror man att ökade skatteinkomster till den egna kommunen skulle påverka skatteintäkterna i kommunen. Man räknar med att det rimligen är så. Men dagens system gör kommunerna helt oberoende av hur den egna skattekraften utvecklas. Incitamentet för att öka den är helt borta. Vi moderater har i det avseendet lagt fram ett förslag som är sådant att samtliga kommuner skulle återges ett fullständigt incitament för att höja den egna skattekraften. Om det genomfördes skulle man på ett helt annat sätt skapa möjligheter för kommunerna att bidra till ekonomisk tillväxt i landet.

Jag inbjuder gärna socialdemokraternas företrädare att ansluta sig till denna min uppfattning. Herr talman! Slutligen vill jag kommentera ytterligare ett moment som berörs i betänkandet. Det gäller de inkomstrelaterade avgifter som många kommuner tillämpar, bl.a. för barnomsorg och äldreomsorg, och som det finns statligt författningsstöd för - faktiskt i strid med den kommunala likställighetsprincip som i övrigt gäller. I en nyligen utkommen ESO-rapport beskrivs det hur sådana här inkomstrelaterade avgifter gör att det ofta inte lönar sig att arbeta. Det gäller bl.a. för personer som i dag är arbetslösa men också för personer som inte har alltför märkvärdiga inkomster. Vi moderater hävdar att fördelningspolitiken skall bedrivas av staten. Att ovanpå detta lägga inkomstrelaterade avgifter i kommunerna får orimliga marginaleffekter för många, inte minst för låg och mellaninkomsttagare. Vi vill ta bort den särskilda författning som ger kommunerna rätt att i vissa fall ha inkomstrelaterade avgifter - i strid mot den likställighetsprincip som i övrigt gäller enligt kommunallagen. Herr talman! Jag avstår från att yrka bifall till alla de reservationer som vi moderater står bakom och nöjer mig med att yrka bifall till reservation 1 under mom. 3.

Herr talman! Anslagen till kommunerna kan låta torrt och tråkigt när vi talar om en verksamhet som handlar om bortåt 500 miljarder kronor. Men om vi vänder på steken handlar det framför allt om det som är mycket av kärnan i vår vardag - vården, äldreomsorgen, skolan och barntillsynen. Det handlar om trygghet för oss människor att veta att det fungerar när och om vi skulle behöva hjälp men också om att faktiskt få vardagen att fungera. När det här fallerar så fallerar också tilliten till skattesystem och skattefinansiering. Det är självklart att människor inte har någon lust att betala skatt för verksamheter som inte finns där den dag man själv verkligen behöver dem. Vi i Folkpartiet har tillstyrkt det tillskott som regeringen har föreslagit av den enkla anledningen att vi ser att kommuner och landsting skulle behöva ytterligare extra pengar för att få näsan över vattenytan. Vi har varnat för det här länge och i våra egna tidigare budgetalternativ och budgetförslag lagt på mer än vad regeringen har gjort. Det handlar inte om att lösa de ekonomiska problemen eller att bygga ut den kommunala servicen utan, som vi skriver i vår reservation, om att bromsa takten på uppsägningarna. Bara i går hörde jag att man i en rapport från Landstingsförbundets ekonomer gör prognosen att det med hjälp av de här pengarna handlar om att det bara är omkring 7 000 personer som blir uppsagda eller får en naturlig avgång i stället för 20 000 de närmaste åren. Det är viktigt att i retoriken hålla reda på att det inte handlar om några utökningar utan om att bromsa minskningarna. Det handlar om att ge något större förutsättningar för att säkra kvaliteten. Det här räcker inte. Som många har påpekat handlar det framför allt om vad man gör med de stora summor pengar som man redan disponerar och att man i kommuner och landsting måste dels göra rätt saker, dels göra saker och ting på rätt sätt. Det handlar om att satsa på vård, omsorg, skola och en och annan gatlykta, inte någon annan verksamhet som kommunerna också lägger ut pengar för. Det handlar om att göra saker på rätt sätt med effektivitet, konkurrensutsättning, upphandling, entreprenad, valfrihet osv., om att inte bedriva verksamheter i obskyra bolagsformer. Om kommunalpolitikerna vill leka affär föreslår vi i Folkpartiet att de skall starta eget i stället. Vi hade i vår budgetram en del andra förbättringar: 380 miljoner till förbättrat högkostnadsskydd för vård och medicin så att barnfamiljer och gamla människor inte skall ställas inför valet att antingen gå till doktorn eller ta ut medicinen. Den innehöll ett fortsatt statligt ansvar för assistansersättningen - på det viset behövde man inte föra över en summa till kommunerna som ändå gick med minus - och ett förslag om att man skulle införa ett stimulansbidrag för äldreboende. Eftersom vår budgetram redan har röstats ned har vi inte möjlighet att hålla fast vi våra förslag. Folkpartiets budget kan inte plockas i delar utan måste antas i sin helhet. Jag tänkte, herr talman, avsluta med att säga några ord om en fråga som alldeles för ofta kommer bort när vi talar om kommunal ekonomi och kommunal verksamhet. Det är det som jag skulle beteckna som vår tids riktigt stora utmaning, att häva utanförskapet och bryta den vanmakt som finns för människor som ofta bor i storstädernas utsatta förorter. Segregationen gräver allt djupare diken i vårt samhälle. Det går åt helt fel håll. För oss i Folkpartiet handlar det om att bryta vanmakten och häva utanförskapet och göra det genom att se till att människor får jobb och egen försörjning och makt över sitt eget liv. Då kan vi bryta utanförskapet och byta det mot ett innanförskap. Hur kommer de här frågorna in här? Ja, vissa kommuner har en större andel människor som står utanför arbetsmarknaden som gör att man har högre kommunala utgifter och lägre kommunala inkomster. Därför har vi förordat ändringar i utjämningssystemet. Jag har reserverat mig till förmån för ett förslag om att kommuner och staten skall ta ett delat ansvar för socialbidragen. Då kan varken kommun eller stat tjäna på att man försöker skjuta människor mellan systemen. Man kan i stället koncentrera krafterna på att det skall bli det bästa för den enskilda människan i stället för det bästa för systemen. Vi har också föreslagit att de s.k. Blommancheckarna och de s.k. kommunakutpengarna i stället skall delas ut generellt och förutsägbart, utan tjocka pärmar med ansökningshandlingar, till de kommuner där man har stadsdelar med många människor som lever i väldigt utsatta situationer, men så att man inte behöver ansöka och gå med mössan i hand på Inrikesdepartementet för att kunna få ut de här pengarna. Det här löser givetvis inte några problem i sig, men det kan vara med och skapa förutsättningar så att man lokalt kan ordna den bästa skolan åt de barn och ungdomar som verkligen behöver den bästa utbildningen, så att man kan satsa på en bättre infrastruktur både socialt och på andra sätt, så att man t.ex. har råd och möjlighet att erbjuda förskola åt de barn som allra mest skulle behöva förskolan men vars föräldrar står utanför arbetsmarknaden och därför inte har rätt till barnomsorg. En förnyelse av kommunal verksamhet som vi i Folkpartiet har strävat efter både länge och väl handlar till viss del både om att göra rätt saker och om att göra sakerna rätt. Det handlar inte bara om effektivitet och ekonomi, utan det viktigaste är att människor skall kunna få den service och den omsorg och vara med i den verksamhet som passar just dem bäst och att själva kunna forma verksamheten. För oss är valfrihet och inflytande ingen lyx för de starka utan en grundläggande förutsättning för att alla människor skall kunna ha makten över sina liv. Det är så, herr talman, att de människor som har pengar och som har ingående kunskaper och vassa armbågar har alltid kunnat ha makt över den här typen av tjänster. Det är inte det vi är ute efter, det räcker inte för oss. Därför vill vi skapa sådana förutsättningar att skolan, vården, barnomsorgen och den kommunala servicen skall kunna fungera även längst ut på linje 13. Jag står givetvis bakom alla de reservationer som vi har i betänkandet men yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! Det var en sak som Marie Engström sade som jag måste kommentera. Hon sade att vi moderater säger att det finns ett utrymme att sänka kommunalskatten. Det är en skillnad jämfört med Ja, det finns ett sådant utrymme. Men det förutsätter en annan politik här på riksplanet så att man får avregleringar av kommunalsektorn, t.ex. i fråga om socialtjänstlagen. Men det förutsätter också kommunledningar som säger ja till konkurrensutsättning av kommunal verksamhet för att få ned kostnaderna med bibehållen kvalitet. I och med att Socialdemokraterna här i riksdagen säger nej till vad jag har sagt, och i och med att socialdemokratiska majoriteter ute i kommunerna intar den attityd som de gör, finns ju inte det här utrymmet till sänkta skatter. Fortsätter man i dagens spår, så blir det fortsatt höjda skatter - och dessutom sänkt kvalitet på kärnverksamheten. Jag vill göra det här tillrättaläggandet utifrån vad Marie Engström sade.
Herr talman! Det kan vara viktigt med tillrättalägganden. När jag läste moderaternas motion förstod jag kanske inte att detta var villkorat på det sättet. Eftersom vi har startat ett replikskifte skulle jag vilja fråga Lennart Hedquist en sak. Lennart Hedquist sade i sitt anförande att krisen i äldreomsorgen inte är en fråga om pengar utan att det är andra orsaker till att vi har den kris vi har i dag. Jag skulle vilja återknyta till den debatt vi hade här i riksdagen den 5 november om äldrevården. Då sade moderaternas representant att äldrevården får kosta vad den behöver kosta om den sköts effektivt och med god kvalitet, men då får också kommunerna lära sig att prioritera. Hur står detta i relation till det uttalande som Lennart Hedquist gjorde alldeles nyss?
Herr talman! Det står väldigt väl i överensstämmelse med vad jag sade. Det är nämligen så att kommunerna ägnar sig åt en massa sidoverksamheter som kostar mycket pengar. Om man i stället fokuserar och satsar på det man finns till för, och dit hör ju bl.a. äldreomsorgen, kan man kanalisera pengaresurser dit. Men om man skall få en bra och framåtsyftande kvalitet på äldreomsorgen måste man också bejaka nya idéer och se hur man kan göra saker annorlunda än vad man hittills har gjort. Den grogrunden finns ofta inte om man bedriver den här verksamheten som en ren kommunal monopolverksamhet. Man måste också öppna för idéer utifrån. Det visar erfarenheterna.
Herr talman! Jag har haft anledning att debattera även socialförsäkringsfrågor. Det gjorde vi i går här i kammaren. Jag noterar att moderaterna t.ex. har förslag om att ytterligare en karensdag skall införas i sjukförsäkringen. Ni går emot en höjning av sjukersättningen osv. Samtidigt vill jag återknyta till uttalandet om att kommunerna måste lära sig att prioritera. Jag skulle vilja att Lennart Hedquist tog tillfället i akt och preciserade vad det är som skall skäras bort i kommunerna. Vilken typ av verksamhet är det som skall bort? Jag tror att vi är väldigt många som väntar på det svaret.